Herr talman! Med anledning av vad som har skrivits i den här frågan i massmedier, i remissyttranden m.m. tänker jag ta upp några aspekter till belysning, och jag kommer då in på en del av det som har yttrats här i debatten. Ett tema skulle kunna vara: Vilka står bakom vad i den här frågan? Det har ju sagts på en del håll att det bara är socialdemokraterna och vpk som står bakom det föreliggande förslaget. Det kan därför vara angeläget att säga något om hur det verkligen förhåller sig. En del saker har ju kommenterats av de föregående talarna. Om man börjar med att titta på de tre yrkandena beträffande LIE anslaget, kan man konstatera att centerpartisterna är ensamma reservanter när det gäller frågan om att LIE-anslaget skall gå till högskolan. När det gäller att ge till känna reformeringen av anslagssystemet är utskottet enigt. Beträffande punkt 3, avskaffande av det särskilda LIE-anslaget, menar moderaterna att man borde dela upp detta anslag på sektorer, medan propositionens förslag innebär att det skall vara ett eget anslag. Utskottet intar den ståndpunkten att man inte nu skall ta ställning i den här frågan, och Birger Hagård hade på den punkten ingen erinran mot att vi gör så. Det står således ett enigt utskott även bakom den tredje punkten i utskottets hemställan. Den fjärde punkten gäller en av kärnfrågorna, högskolestyrelsernas sammansättning. Där föreligger tre reservationer, som går åt olika håll. Moderaterna vill att högskolorna själva skall få avgöra styrelsernas sammansättning och även hur styrelserna utses. Mot det kontrasterar folkpartiets förslag, som innehåller preciseringar om hur man skall fördela styrelseplatserna. Folkpartiet uttrycker detta i sin reservation på det sättet att det skall vara lika många företrädare för de externa och de interna intressena. Sedan sätter man rektor i en särskild kategori. Enligt folkpartiets uppfattning är tydligen rektor inte längre en intern representant utan en representant för sig. Detta förslag är vitt skilt från moderaternas. Centern har på denna punkt som på flera andra punkter inte tagit ställning i sak utan vill ha en utredning. Man skall emellertid observera vad som sägs i centerns reservation och vad Larz Johansson också yttrade här i talarstolen, nämligen att centern skulle kunna tänka sig en lekmannamajoritet i styrelserna. Om man skärskådar de tre reservationerna beträffande den fjärde punkten i hemställan, finner man således att de är helt olika. Jag kan inte se att dessa skulle kunna sammanjämkas på den punkten. Låt mig göra en kommentar till moderaternas ståndpunkt. Den innebär i själva verket att det blir omöjligt att avgöra vem som skall ha majoritet. Om högskolan själv skall avgöra hur styrelsen sammansätts, kan man ju tänka sig många kombinationer. Jag förstår naturligtvis att moderaterna hela tiden räknar med att de interna representanterna skall ha majoritet, men jag har svårt att se hur moderaterna skall kunna få någon garanti för det, om man i fortsättningen formulerar sig så som i reservationen. Reservationen innebär ju en total frihet för högskolorna när det gäller att avgöra både styrelsens sammansättning och det sätt på vilket representanterna skall utses. Jag går nu över till punkt 5 i utskottets hemställan. Där finns det två reservationer. Beträffande ordförandefrågan har moderaterna en reservation — man vill att rektor, som hittills, skall vara ordförande. Centern har återigen inte tagit ställning utan vill utreda frågan. Det är alltså helt olika innebörd i dessa två reservationer. Utskottsmajoriteten anser att rektor, som hittills, i normalfallet skall vara ordförande. Lars Leijonborg antydde i sitt inlägg också att det kunde vara bra. Jag har svårt att se någon stor skillnad mellan moderaternas ståndpunkt och socialdemokraternas, vpk:s och folkpartiets ståndpunkt. Beträffande punkt 6, suppleanter i högskolestyrelse, finns en reservation från moderaterna, som anser att suppleanter bör finnas. Reservationen från centern innebär att man inte heller på denna punkt tar ställning utan föreslår en utredning. Utskottet uttalar att det skall finnas suppleanter. Bakom det yrkandet står s, fp och vpk. Jag har svårt att se att det är någon dramatisk skillnad mellan yrkandet att det bör finnas suppleanter och yrkandet att suppleanter skall kunna utses. Punkt 7 gäller nominering av allmänrepresentanter. Även där finns det två reservationer. I den moderata reservationen yrkas att högskolan själv skall nominera företrädarna för allmänna intressen. I centerns reservation yrkas avslag på moderaternas förslag. Återigen finns det alltså två reservationer som är helt skilda i sin inriktning. Bakom yrkandet i punkt 8, viss utvärdering, står ett enigt utskott. Under punkt 9 finner vi det som vi kan kalla den stora tvistefrågan, nämligen den om avskaffandet av regionstyrelserna. Centern är ensamma reservanter. De fyra andra partierna står bakom förslaget. Beträffande punkt 10, högskolornas ansvar för vissa uppgifter som hittills har åvilat regionstyrelsen och andra organ, är centern ensam reservant med sitt avslagsyrkande. Den tolfte punkten, sist och slutligen, innehåller frågan om arbetsfördelning mellan högskoleenheterna. Moderaterna är där ensamma reservanter. De fyra andra partierna ställer inte upp på moderaternas försök att kategorisera högskolorna. Moderaterna vill ha två kategorier — en kategori högskolor som skulle ha hand om all utbildning över 60 poäng och vara forskningsförberedande och en kategori högskolor som enbart skulle ha hand om i huvudsak ”postgymnasial yrkesutbildning”. Om man summerar bilden finner man att det står en ganska stor majoritet bakom utskottets förslag på de olika punkterna. Jag ville gärna föredra detta för att nyansera bilden av vilka som står bakom vad i den här frågan. En annan fråga som har tilldragit sig intresse och som kom upp i inläggen här i kammaren gäller allmänrepresentanternas karakteristik. Vad är det för folk som skall vara allmänrepresentanter? Där finns det en del skillnader i uppfattning. Jag skall inte här redogöra för alla dessa skillnader, men jag vill göra den kommentaren att när man lyssnar på en del inlägg om vilka faror dessa allmänrepresentanter skulle utgöra för högskolan, så blir man något förvånad. Jag kan möjligen förstå moderaternas sätt att använda språket i detta sammanhang, för de har ju inte ställt sig bakom karakteristiken av allmänrepresentanterna i nämnvärd grad. Men när det gäller folkpartiet måste jag liksom Larz Johansson säga att det är rätt märkligt att höra att förslaget skulle vara en skamfläck, just i detta stycke. Som någon erinrade Lars Leijonborg om, var han med ganska långt i fråga om karakteristiken av de personer som skall vara med som allmänrepresentanter. Jag tycker man skall vakta sitt språk något mer, innan man gör sådana uttalanden som i det här fallet gjorts från folkpartihåll. Man kan ändå fundera över vad som är så förhatligt i denna karakteristik. Det står bl.a. att representanterna skall utses efter sina personliga förutsättningar att fullgöra sitt arbete. Det är väl en ganska rimlig formulering? Någon skulle t.o.m. kunna säga att en sådan formulering borde vara onödig, men den finns där, och jag får väl fråga mina meddebattörer om den är förhatlig. Sedan står det att de skall kunna tillföra högskolan kunskap och auktoritet. Jag vet inte om det är en så dålig förutsättning att en styrelseledamot skall kunna tillföra högskolan kunskap. Högskolan är ju i sig själv ett kunskapsproducerande organ, och då borde man väl inte vara rädd för att ha personer i styrelsen som kan karakteriseras på det sättet. De skall ha ett personligt engagemang för högskolans verksamhet, står det också. Är det något fel, kan man fråga sig. Knappast — jag tror inte någon invänder mot detta. De skall vidare ha förtrogenhet med högskolans villkor — också det en ganska rimlig formulering. Både den formuleringen och den om det personliga engagemanget står för övrigt folkpartiet bakom, liksom den om personliga förutsättningar för att fullgöra uppdraget. Sedan finns det några formuleringar som har tillkommit efter överläggningarna med folkpartiet, som talar om förståelse för högskolan som bildningsinstitution och om respekt för högskolans inre frihet och vetenskap liga integritet. Jag tror inte någon i den här salen har någon invändning mot detta heller. Att det skall vara personer med kännedom om det omgivande samhället ställer folkpartiet upp på, så det kan inte vara så fruktansvärt farligt. Det verkar däremot formuleringen om förankring i och erfarenhet av den representativa demokratin vara. Någon har frågat vad detta betyder. Jo, det betyder precis det som står där. Det är klart att det därvid kan bli fråga om tidigare eller nuvarande politiker. Jag har dock svårt att se att det skulle vara förgripligt att högskolan har sådana personer med i sin styrelse. Att det står att allmänrepresentanterna skall representera breda samhälleliga opinioner och ha en stor kontaktyta är ett uttryck för att man menar att personer med dessa egenskaper skulle kunna tillföra högskolan någonting positivt. Att det skall kunna finnas personer med förankring i kulturlivet tycks alla vara överens om, för det har ingen angripit. Med anledning av resonemanget om politisk styrning och risken för att politiker skulle förtrycka högskolan skulle man egentligen kunna säga väldigt mycket, men tiden är begränsad så låt mig bara peka på att det i USA, som av många framhålls som ideal, är så, att andelen internrepresentanter i styrelserna såväl i de offentliga universiteten som i de privata är oerhört låg. Det rör sig om bara några procent, taget rakt över. Det är väl ingen som hävdar att de som arbetar vid universitet och högskolor i USA är förtryckta på något sätt? Ta t.ex. det prestigefyllda Harvarduniversitetet. Det har en styrelse på sju personer — fem externa och två interna, nämligen presidenten och finanschefen. Detta universitet har ju producerat oerhört mycket bra forskare och utbildare genom åren. Jag har inte räknat efter hur många nobelpristagare man har utbildat, men nog är det en och annan. I varje fall anses Harvard världen över ha en mycket hög kvalitet och standard. Inte har denna majoritet av externrepresentanter förtryckt Harvarduniversitetet! Vi har ett par inhemska exempel, nämligen Stockholms högskola och Göteborgs högskola. Om jag tar Stockholms högskola, som jag känner till bättre än Göteborgs, kan jag konstatera att man vid starten hade en majoritet av allmänrepresentanter i styrelsen. Det var väl egentligen bara rektor som var internrepresentant, och ytterligare en person, som skulle väljas av styrelsen, kunde vara internrepresentant. Man hade — hör och häpna — två representanter för Stockholms stadsfullmäktige. Jag kan inte se några spår av att de representanter som kom utifrån, från Svenska akademien, vetenskapsakademien och Stockholms stadsfullmäktige — särskilt inte de sista — förtryckte Stockholms högskola. Tvärtom utvecklades den på bästa sätt och blomstrade i en rad avseenden. Jag vet inte om man kan säga att sådana som Gösta Mittag-Leffler och Sonia Kowalewski, två kända matematiker, kände sig förtryckta av Stockholms högskola, därför att det fanns en majoritet av allmänrepresentanter. Man kan peka på Viktor Rydberg och Oscar Levertin, som hade professurer där. Knut Ångström och Svante Arrhenius är kända vetenskapsmän som verkat där utan att någon politiker försökt förtrycka dem. Man kan gå litet längre fram, till 1940-talet när jag själv gick på högskolan. Då fanns där sådana professorer som Sten Wahlund, som var statistiker och centerpartist, Gösta Bagge och Elis Håstad, som var nationalekonomer och statsvetare och moderater, eller högermän som det hette på den tiden, och Gunnar Myrdal var nationalekonom och socialdemokrat. Jag hörde aldrig att de sade att de var förtryckta av statsmakten, fastän det på den tiden fortfarande var en majoritet av allmänrepresentanter. Och Herbert Tingsten, denna frihetsälskande ande som tillhörde många partier och till slut inget parti, kände sig inte heller förtryckt. Han hade en oavbruten verksamhet med vetenskaplig aktivitet av höga mått. Jag tycker därför det finns anledning att något dämpa resonemanget om risken för politisk styrning av högskolan. Det skulle i och för sig vara frestande, herr talman, att säga ytterligare någonting om detta, som ju har varit ett genomgående tema i debatten. Det är egentligen märkligt att man är så rädd för att allmänrepresentanterna skall få majoritet i styrelsen. I Birger Hagårds anförande upptogs mycken tid av risken för politisk styrning. Birger Hagård talade mycket om centralmakten som skulle stärka sitt grepp och om att högskolan skulle bli politiserad. Jag tycker det är att låta ordet få makt över tanken. Om man nu får en majoritet av allmänrepresentanter i högskolestyrelserna, innebär det ju inte att de ger sig på den fria tanken eller de vetenskapliga avvägningarna och bedömningarna. Tvärtom finns i propositionen en del resonemang om att dessa avvägningar måste göras av dem som kan det bäst. Avslutningsvis vill jag ta upp en punkt om politisk styrning och värdet av s.k. inomvetenskaplig kompetens. Jag har många gånger frågat mig hur denna inomvetenskapliga kompetens — som jag skattar högt när den rör sig inom sitt område — skall kunna användas för att slita tvister mellan olika vetenskapsområden, som materialiseras i form av fakulteter eller andra indelningar. Hur skall t.ex. en historiker, hur inomvetenskapligt kompetent han än är, kunna avgöra hur mycket som bör satsas på å ena sidan humanistisk fakultet och å andra sidan naturvetenskaplig fakultet? Uppräkningen skulle kunna fortsättas. Jag menar att det är att göra dem en otjänst att tro att de skulle vara speciellt värdefulla eller kompetenta att avgöra sådana här kontroversiella frågor. Ingenting i deras utbildning eller kompetens säger ju att de är bättre skickade än andra människor att fundera över hur man skall fördela resurser i samhället. Hela den diskussionen gör på mig ett mycket teoretiskt intryck — om det ordet över huvud taget kan användas i sammanhanget. Det skulle naturligtvis också vara frestande att ta upp en del av de många uttryck som Birger Hagård använde. Han kallade det här en svart dag för friheten och en svart dag för sanningssökandet. Om detta vore mycket att säga, men jag tror att Birger Hagård när det har gått ett tag får belägg för att det inte var en så svart dag. Och jag tror nog Birger Hagård är ganska ensam här i kammaren om den karakteristiken. Lars Leijonborg hade en helt annan etikettering av den här dagen, och den gick i varje fall inte ut på att det skulle vara en svart dag för friheten. Jag har lagt märke till att moderaterna i olika sammanhang, inte bara i utbildningsfrågorna utan även i andra frågor, är mycket snabba att komma med profetior om att friheten skall råka i fara, minska eller avskaffas. Ibland tar man till brösttoner, som att ett visst val kan vara det sista fria valet här i landet, på grund av att vissa åtgärder har genomförts eller skall genomföras. Birger Hagård har inte använt sådana argument här, men det är samma anda som kommer fram i hans yttranden. Det är beklagligt att man skall behöva ta till sådana brösttoner. Jag tror inte att en diskussion om dessa frågor kan föras i så enkla termer. Jag skall till sist försöka hinna med att besvara en fråga från Larz Johansson. Med anledning av att vi i betänkandet skriver att allmänrepresentanterna skall utses bara på vissa angivna grunder frågar Larz Johansson vilka de personer som inte uppfyller dessa krav är. Jag tror att man får se den gjorda uppräkningen och karakteristiken som ett sätt att undvika en fara, nämligen att en regering, vilken som helst, skulle känna sig tvingad av starka sektorsintressen att utse personer som är att betrakta som direkta intresserepresentanter. Det har ibland funnits tendenser att olika intressen närmast ställt krav på att alltid få ha en plats vikt för sig. Det är för att möta den faran som vi gör denna karakteristik. Det borde vara tillfredsställande att denna markering görs, eftersom vi har lagt så stor vikt vid att allmänrepresentanterna skall utses på grundval av personliga egenskaper. Vi vill att man inte skall kunna ”tvinga” en regering att utse personer som representerar en viss grupp, bara på den grunden att denna grupp skall ha en plats. Ett sådant kvottänkande vill vi vända oss emot, och det är det som ligger bakom uttryckssättet på denna punkt. Jag hoppas att Larz Johansson med detta har fått svar på den fråga som han ställde. Det finns naturligtvis mycket mer att ta upp, men jag har inte mera tid till förfogande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i alla dess delar.

Herr talman! Lars Gustafsson vill uppenbarligen inte se skogen för alla träd, eller också är det så att han medvetet går in på teknikaliteter. Det är nästan en söndagsskoleskildring som han levererar här: Vi vill ha så förträffliga allmänrepresentanter. De är kunniga — de kan slita tvister som de där eländiga högskoleföreträdarna inte klarar. Det är bara allmänföreträdarna som klarar detta. Men, Lars Gustafsson, det är inte detta som är den centrala punkten. Det har funnits utomordentliga allmänföreträdare; här kan nämnas Herbert Tingsten, Gösta Mittag-Leffler m.fl. Lars Gustafsson skulle vara en prydnad för en universitetsstyrelse, och det skulle naturligtvis också statsrådet Bodström vara, om han skulle kunna tänka sig att inta en sådan plats vid något tillfälle. Men det är inte det som är poängen utan den är att det är regeringen som skall utse en majoritet av allmänföreträdare, och det vänder vi oss mot. Vi motsätter oss att man skall skapa detta instrument för en politisering av högskolorna. Handelshögskolan brukar åberopas som ett exempel. Visst finns det där företrädare som inte tillhör verksamheten. Det är riktigt att så även var fallet med Stockholms högskola och Göteborgs högskola — men det var inte regeringen som utsåg en majoritet, och det är det som är den centrala poängen. Vi har inga illasinnade avsikter, säger Lars Gustafsson — vi vill bara ta hänsyn till att regeringen vet bättre än alla andra och naturligtvis än högskolornas företrädare. Men jag vill då erinra om att det här sticker fram en bockfot. Arne Gadd har väckt en motion i det här ärendet. I den säger han klart ut: ”Vi hävdar att de uppgifter som regeringen vill lägga på enhetsstyrelserna efter det att regionstyrelserna avskaffats tvingar enhetsstyrelserna i fortsättningen att göra rent politiska bedömningar och att ta eller att avstå från att ta initiativ av politisk natur. Styrelserna skall ha sitt mandat från regeringen.” Punkt och slut. Där har vi det. Veterligen tillhör Arne Gadd och Lars Gustafsson samma parti. Det kan inte vara en tillfällighet att man försökte 1968 och 1983 och att man nu gör ett nytt försök att låta regeringen få utse en majoritet av företrädarna. Det är detta som hotar den akademiska friheten. Skall dessutom rektor utses efter förslag av denna av politiker dominerade universitetsstyrelse, är dominansen fullständig.

Herr talman! Diskussionen blir litet förvirrad på grund av den språkförbistring som jag tog upp i mitt första inlägg. Larz Johansson — låt mig i förbigående nämna honom i denna replik — menar att vi skulle stödja olika principer olika veckor, men att han får det intrycket beror på att vi definierar begreppet ”allmänföreträdare” på annat sätt än vad socialdemokraterna gör. Jag noterade att Lars Gustafsson i sitt inlägg, när han talade om USA, använde orden internoch externföreträdare. Möjligen hade man kunnat undvika en del av de låsningar som finns i denna fråga på universitet och högskolor i landet, om man i högre grad hade använt dessa beteckningar. Jag är, som jag sagt, övertygad om att bra externrepresentanter är en stor tillgång för styrelserna. Däremot finns det — det måste man komma ihåg — ett misstroende, inte i första hand bland folkpartister, moderater eller andra politiker, utan i högskolevärlden mot allmänrepresentanter som är utsedda såsom politiska företrädare. Min bedömning är att den skrivning som socialdemokraterna och vpk till sist har kommit fram till i utbildningsutskottets betänkande gör att det misstroendet finns kvar ute på högskolorna. Det här är, som Birger Hagård påpekade, en mycket gammal fråga. Även om jag inte tar så djärva historiska grepp som Birger Hagård tog i sitt första anförande kan jag åtminstone säga att man i årtionden har diskuterat vilken avvägning man skall göra mellan högskolans frihet och statsmaktens önskan att påverka den verksamhet som bedrivs. Vi tycker att vi står på mycket god grund när vi hävdar att det viktigaste i detta sammanhang är att slå vakt om verksamhetens vetenskapliga frihet. Man kan tycka att vi i slutskedet av utskottsbehandlingen stod varandra ganska nära. Man skall alltid vakta sin tunga när man karakteriserar saker och ting, men jag tror att de principer som här står mot varandra och de utgångspunkter som vi har i denna diskussion är rätt vitt åtskilda. Hur den nya ordningen kommer att slå och uppfattas ute på högskolorna avgörs framför allt när regeringen på nyåret skall utse allmänföreträdarna. Regeringen skall veta att den verkligen har många ögon på sig och att man runt om i landet noggrant kommer att följa om uppdraget missbrukas eller förvaltas med omdöme.

Herr talman! Lars Leijonborg smög in en kommentar till mitt inlägg i sin replik, men jag skall naturligtvis inte bemöta den, eftersom jag inte har rätt att göra det. Jag skall i stället rent allmänt konstatera att det är intressant att någon kan definiera samma sak på olika sätt olika veckor. Apropå karakteristiken av dem som skall ingå i högskolans styrelser sade Lars Gustafsson — och jag har ingenting att invända mot det — att den närmast är till för att speciella grupper inte skall kunna göra anspråk på att få representation. Med denna skrivning är det dock fullt möjligt för t.ex. LO-distriktet i Västmanland att föreslå att en arbetare på ASEA skall ingå i högskolans styrelse i Eskilstuna/Västerås, inte därför att han företräder LO-distriktet utan därför att han är väl förankrad i det omgivande samhället. Definitionen är alltså inte glasklar. Lars Gustafsson undvek helt att kommentera omsvängningen när det gäller regionstyrelserna. Det är möjligt att han medvetet sparade det åt Lennart Bodström, eftersom det förmodligen är han som är mest skyldig till att socialdemokraterna har bytt fot. Fram till årsskiftet 1986-87 sade nämligen alla socialdemokrater, inkl. Lars Gustafsson och utskottsföreträdarna i övrigt, att de självfallet slår vakt om regionstyrelserna. Vi får i centern ganska ofta, inte minst här i kammaren, frågan: Hur skall centern bete sig i en eventuell borgerlig regering i det och det ärendet? Jag förstår nu att den frågan är en signal om att socialdemokratin är på väg att ändra ståndpunkt — det står helt klart fortsättningsvis.

Herr talman! Först vill jag säga till Birger Hagård att jag har förstått att det är detta att regeringen skall utse ledamöter i högskolestyrelserna som är kärnpunkten och ingenting annat. Det har pågått resonemang om hur det hela skall gå till, bl.a. i utskottet. Avsikten är självfallet att det, som hittills, skall föras en dialog mellan regeringen och högskolorna om vilka personer som slutligen skall utses. Det går inte att exakt stadfästa detta i en förordning. Jag skall gärna erkänna att socialdemokraterna och folkpartiet vid sina samtal prövade möjligheten att mycket noga beskriva hur nomineringen skulle gå till. Det visade sig bli mycket krångligt och invecklat, och vi kom till slut fram till att det måste ske någon form av informella samtal mellan regeringen och resp. högskola när det gäller att utse personer. Det borgar för att det blir vettiga val. Sedan kan naturligtvis valen misslyckas, vilken metod som än används och vilka regler som än skrivs, i alla sammanhang. Jag vill också säga till Birger Hagård att jag inte nedvärderar vetenskapsföreträdarnas möjligheter. Jag sade inte att de var sämre än politiker eller allmänföreträdare på att göra avvägningar, men jag hävdar att de inte heller är bättre. De kan inte i kraft av sin vetenskapliga kompetens bättre än allmänrepresentanterna lösa problem som ligger utanför deras kompetens. De är experter intill en viss gräns, och sedan är de, som alla vi andra, lekmän. Den distinktionen bör upprätthållas. Jag tror inte att de själva vill leka experter utanför sina sakområden. Birger Hagård tog vidare upp formuleringarna i en motion av Arne Gadd. Jag vet inte om det är den motionen han kallar en bockfot, men jag har inget ansvar för den och har ingen anledning att gå i svaromål i det fallet. Lars Leijonborg talade om språkförbistring och menade att det kanske hade varit bättre att använda uttrycken internoch externrepresentanter, som jag gjorde i exemplet från USA. Det har också förts resonemang om detta. Det är möjligt att det hade varit bra — om det vore så enkelt som Lars Leijonborg hävdar. Lars Leijonborg sade att folkpartiet skall slå vakt om den vetenskapliga friheten, och det gör också vi socialdemokrater. Det är sedan alldeles riktigt att resultaten av ett visst system för styrelseval i realiteten avgörs när personer utses. Det vore märkligt om inte regeringen för att undgå kritik i detta sammanhang blir noga när det gäller vilka personer som utses.

Herr talman! Jag vill gärna tro Lars Gustafsson, men i så fall är han den förste socialdemokrat som jag har träffat som inte har varit besjälad av en kollektivistisk ideologi. Om det är så att socialdemokraterna bara vill försäkra sig om att förträffligt och kompetent folk utses till de olika styrelserna, varför då kräva att en majoritet utses av regeringen? Det är om det som striden står, och det är därför moderaterna intensivt misstror socialdemokratin — vi har sett så många andra exempel på hur just det politiserade samhället har brett ut sig mer och mer. Har det fungerat dåligt hittills? Hur var det i de gamla konsistorierna? Fanns det inte möjlighet att avgöra tvister där? Hur har det hittills varit i högskolestyrelserna? Har det inte gått av avgöra tvister där, trots att det inte har funnits en majoritet utsedd av regeringen? Nej, Lars Gustafsson, jag tror inte ett ögonblick att det är detta som är avsikten. Den bockfot som i detta sammanhang råkade komma fram och störa söndagsskolefriden litet var kanske det resonemang som Arne Gadd förde. Jag tror inte att han är ensam om detta. Varför skulle socialdemokraterna annars med sådan emfas driva denna politik? År 1968 och 1983 sade remissinstanserna nej, och vid den snabbremiss som nu gjordes var det bara ett fåtal småhögskolor som över huvud taget var beredda att acceptera en majoritet utsedd av regeringen. Om Lars Gustafsson bara har goda avsikter, varför då inte se till att varje anledning till missförstånd undanröjs? Varför då inte i utskottet, när regeringen inte har gjort det, ändra detta med majoriteten och se till att det skapas ett brett utrymme för nomineringar av alla goda krafter som skulle kunna stärka universitetens och högskolornas frihet? Jag skulle så gärna vilja lita på socialdemokraterna, på departementet och på Lars Gustafsson, men jag kan inte göra det — gärningarna talar mer än orden.

Herr talman! Den som har följt debatten om högskolan och högskolans styrning sedan 1960-talet har en god grund för att säga att det inom socialdemokratin finns olika syn på dessa frågor. Efter att ha samarbetat med Lars Gustafsson en tid i utbildningsutskottet har jag blivit rätt övertygad om att han med sin bakgrund i universitetsvärlden har mycket stor förståelse för behovet av vetenskaplig frihet och integritet. Men jag tror också att det inom socialdemokratin finns krafter som har den syn som jag refererade i mitt första inlägg, dvs. att ett grundläggande problem på högskoleområdet är att akademikerna är isolerade och att det därför är viktigt med en politisk styrning av verksamheten inom högskolan. Det har talats om bockfot, och frågan är om Arne Gadd är en sådan. En liten bockfot har smugit sig in i utbildningsutskottets betänkande, nämligen det tillägg som gjordes i ett sent skede av behandlingen: ”Bland företrädarna för allmänna intressen bör kunna finnas personer som har kännedom om det omgivande samhälle i vilket högskoleenheten verkar, såsom personer med förankring i och erfarenhet av den representativa demokratin. Likaså bör kunna ingå personer som i övrigt representerar breda samhälleliga opinioner eller har stora kontaktytor.” Att socialdemokraterna i ett sent skede för in detta i betänkandet kan bara tolkas som att de vill betona att det bland representanterna också skall finnas politiker och fackliga företrädare. Som det har sagts här tror jag mycket väl att det bland de externa företrädarna kan komma att finnas många bra både fackliga företrädare och politiker. Men att föra in detta i betänkandet måste betyda att man bereder opinionen på att inslaget kommer att bli ganska stort. Jag kan inte tolka det på annat sätt. I och med detta finns det en grund för det misstroende som, jag upprepar det, inte i första hand är mitt, utan finns ute i högskolevärlden. Det är därför vi skall vara så försiktiga med utformningen. Det hade varit lyckligare om de externa företrädarna hade varit förankrade i resp. högskola, vilket de hade varit om den modell hade valts som folkpartiet lanserade för utseende av dessa externa företrädare.

Herr talman! När regeringen i våras kom med förslag om fortsatt decentralisering inom högskolan, var vi kritiska mot förslaget, därför att det inte hade föregåtts av någon ordentlig diskussion inom högskolan eller i samhället i övrigt. Utbildningsutskottet beslöt då, bl.a. på vår tillskyndan, att förslaget skulle gå ut på remiss. Därmed skulle man även uppskjuta behandlingen av ärendet. Under resans gång har betydelsefulla förändringar i propositionen diskuterats inom utskottet. Slutresultatet har, enligt min mening, blivit att utbildningsutskottet nu presenterar riksdagen ett förslag om styrningen av högskolan vilket är betydligt bättre än regeringsförslaget. Detta är också bakgrunden till att det har varit möjligt att nå en gemensam majoritet, bestående av socialdemokraterna och vpk, kring ett förslag mot vilket de tre borgerliga partierna i vissa avseenden och från, det bör verkligen betonas, ganska så skiljaktiga utgångspunkter har reserverat sig. Det är angeläget att vi under de närmaste åren noggrant följer och prövar hur det här förslaget kommer att fungera i praktiken. En sådan utvärdering av erfarenheterna skall också göras redan under den första mandatperioden, alltså den första treårsperioden. Vi utgår från att denna utvärdering kommer att göras av en parlamentariskt förankrad kommitté, och vi är för vår del öppna för att vidta olika förändringar i enlighet med de erfarenheter som vi gör under de närmaste åren. Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år — inte helt utan framgång — arbetat för att högskolan skall få ökade resurser. Det gäller inte minst de små och medelstora högskolorna. Vi har samtidigt ihärdigt varnat för att bristande samhälleliga medel till högre utbildning och forskning leder till att näringsliv och kortsiktiga vinstintressen får ett ökat inflytande över högskolan. Den debatten har vi fört bl.a. i samband med propositionerna om uppdragsutbildning och bisysslor, vilka vi var mycket kritiska mot. Vår utgångspunkt har varit och är att det är av utomordentlig vikt att slå vakt om högskolans självständighet och integritet. Debatten om högskolans integritet har också förts i samband med propositionen om högskolans styrning. Det är naturligtvis en mycket viktig diskussion, men den kan faktiskt inte reduceras till frågan huruvida de s.k. allmänföreträdarna skall vara en mer eller en mindre än hälften av styrelsen i framtidens högskolestyrelser. Att högskolans integritet i dag är allvarligt hotad beror faktiskt inte i första hand på politisk klåfingrighet, utan kanske fastmer på att politikerna inte tagit ett tillräckligt ansvar. De har tillåtit externa finansiärer och kapitalintressen att få ett växande inflytande över en högskola som satts på svältkost. Frågan om antalet allmänföreträdare i högskolestyrelserna är naturligtvis inte oviktig. Jag erkänner gärna att den varit föremål för diskussion också inom vpk, inte minst i vår egen studentrörelse. Nu har vi emellertid accepterat att allmänföreträdarna tills vidare får en smal majoritet i styrelserna, men detta är en av de frågor som bör granskas framöver, när det nya styrningssystemet skall utvärderas. Från vår sida har vi varit oroliga för att företrädare för banker, näringsliv och kapitalintressen i övrigt skulle få representation i högskolestyrelserna och därigenom kunna utöva ett stort inflytande. De kriterier för utseendet av allmänföreträdare som utskottsmajoriteten nu uppställt bör utesluta en sådan utveckling. Det understryks t.ex. mycket bestämt att allmänföreträdarna skall ha respekt för högskolans roll som samhällelig bildningsinstitution och för dess behov av inre frihet och vetenskaplig integritet. En rad andra, mycket stränga krav uppställs, som bör utesluta hård yttre styrning. Det bör också vara självklart att det sker ett visst samråd med berörd högskola, innan allmänföreträdarna utses. Allmänföreträdarna kommer självfallet inte att vara en ensartad grupp som i kraft av sin majoritet styr högskolan. De skall, som det sägs i betänkandet, representera olika typer av erfarenheter, kunskap och kompetens som kan spela en positiv roll för högskolans utveckling. Från vpk:s sida kommer vi att noga följa att intentionerna bakom utskottets skrivning verkligen kommer att förverkligas. Samtidigt vill jag gärna säga att jag har svårt att acceptera moderaternas schablonbild, som generellt beskriver allmänföreträdarna som ett hot mot högskolans frihet, medan verksamhetsföreträdarna påstås stå för integritet och inomvetenskapliga bedömningar. Många allmänföreträdare har faktiskt gjort utomordentligt stora insatser för sin högskola och slagit vakt om dess integritet. Och omvänt saknas det inte heller exempel på verksamhetsföreträdare som låter sig styras av snävt revirtänkande eller som har nära band med privata affärsintressen genom bisysslor eller uppdragsforskning. Som vanligt är verkligheten mer mångfasetterad än vad Birger Hagård kan föreställa sig när han utslungar sina diatriber mot utskottets förslag. På en punkt vill jag gärna instämma i vad Birger Hagård sade i sitt första anförande. Det gäller hyllningarna till det 800-åriga universitetet i Bologna. Som bekant har kommunisterna styrt Bologna i 40 år, och samarbetet där mellan de styrande i staden och universitetet är mycket gott. Herr talman! Det var fascinerande att lyssna till de borgerliga företrädarna i debatten tidigare i dag. Först utdömde Birger Hagård totalt utskottets betänkande som ett attentat mot den akademiska friheten. Det är mycket stora ord. Sedan kom Lars Leijonborg med ett anförande där han faktiskt i huvudsak var positiv till förslaget. Samtidigt sade Lars Leijonborg att förslaget om att allmänföreträdarna skall ha majoritet i styrelserna är en skamfläck. Men som Lars Gustafsson tidigare påpekat var folkpartiet överens om detta förslag ända fram till fem i tolv vid behandlingen i utskottet. Möjligen kan man förstå Lars Leijonborgs bryderi, om man betänker att hans partivän, ordföranden i SACO/SR tycker att förslaget är ganska bra och helt acceptabelt. Sist av de borgerliga kom Larz Johansson som starkt pläderade för de mindre högskolorna. Det kan jag bara instämma i. Men vad säger då Birger Hagård, som vill reducera dessa högskolors roll till postgymnasial yrkesutbildning? — Som vanligt är den borgerliga splittringen total. Herr talman! På ytterligare några punkter innebär det förslag som riksdagen nu har att behandla förbättringar i jämförelse med propositionen. Studeranderörelsen har tidigare varit mycket missnöjd med studentrepresentationen i regeringens förslag. Genom utskottets förslag kommer studenterna att få en betydligt bättre representation liksom lärarna och forskarna. Jag vill med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Dess bättre var det inte Bo Hammars partivänner som startade universitetet i Bologna för 800 år sedan. Jag vill upprepa den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande till Bo Hammar som representant för vpk. I er partimotion skriver ni i klartext: Vi efterlyser en bättre balanserad styrelsesammansättning där ingen grupp ensam ges majoritet i styrelsen. Min fråga är då: Vad har inträffat som är så stort att det blivit möjligt för vpk att göra en total kovändning från den ståndpunkt man tidigare intog? Och för det andra: Vad har man fått i gengäld av socialdemokraterna?
Herr talman! Detta blir i huvudsak en upprepning av vad jag sagt tidigare. Det är inte så att vi i folkpartiet, som Bo Hammar sade, till fem i tolv var beredda att acceptera allmänföreträdarmajoritet, utan vi sade i vår motion att vi på vissa villkor var beredda att acceptera en majoritet av allmänföreträ dare. Dessa villkor gick det inte att få majoritet för, och därför kan vi inte acceptera förslaget i den delen.

Herr talman! Det är inte så att vi har gjort någon total kovändning. Vi sade från början att vi kan tänka oss en balanserad styrelse där ingen grupp har majoritet. Vi varnade också särskilt för att allmänföreträdarnas ställning skulle innebära att näringsliv och kapitalintressen skulle få ett stort inflytande över högskolan. Nu har vi fått sådana skrivningar vad gäller allmänföreträdarna att vi kan acceptera att de tills vidare har majoritet. Det skall dessutom företas en fortlöpande utvärdering av hur detta system fungerar. Jag erkänner villigt att det finns frågetecken och problem, och dem skall vi fortsätta att fundera över och diskutera. Jag är inte främmande för att det kan komma att bli förändringar i framtiden, men någon kovändning på det sätt som Birger Hagård beskriver har vi inte gjort. Folkpartiets turer fram och tillbaka har jag litet svårt att bedöma. Mitt allmänna intryck är att man i folkpartiet egentligen är ganska nöjd med att förslaget nu går igenom och att det motsvarar vad man tycker inom t.ex. SACO/SR och på andra håll där folkpartiet har förankring och inflytande. Men som vanligt är man i folkpartiet samtidigt glad för att slippa ta något ansvar för införandet av detta system. Det är en bekväm roll att sitta tyst och tycka att förslaget är bra och samtidigt inte behöva gå upp och försvara det.
Herr talman! För närvarande har högskolestyrelserna den sammansättningen att där finns allmänföreträdare, verksamhetsföreträdare och fackliga företrädare. Det är denna tredelning det alltid har varit tal om i dessa sammanhang. Att som Bo Hammar tala om industrioch bankkapital, som det aldrig varit fråga om, är bara ett försök att blanda bort korten.
Herr talman! Vi fick i Bo Hammars replik besked om att de meningar i utskottets betänkande som jag kallade för bockfoten tydligen har satts in där för att tillfredsställa vpk. Det gäller alltså de meningar som associerar till politikerföreträdare och fackliga företrädare. Det har frågats tidigare i debatten vilket pris socialdemokraterna har fått betala till vpk, och tydligen var priset den beskrivning av allmänföreträdarna som nu görs och som jag utifrån mina liberala utgångspunkter betraktar som mycket olycklig.
Herr talman! Nej, Lars Leijonborg, vi vill inte ha någon hård politisk styrning av högskolan. Vi vill inte ha en styrelse med politikermajoritet. Men å andra sidan har jag svårt att förstå att en ledamot av riksdagen lånar sig till något slags politikerförakt och varnar för skrivningar som innebär att politiker också kan tänkas komma in i högskolestyrelserna. Vi tycker att politikerna är en av de grupper som naturligtvis bör vara med i dessa styrelser. Jag kan ge en rad mycket bra exempel på politiskt förankrade människor som har spelat en oerhört positiv roll i olika högskolestyrelser.

Herr talman! Jag vill endast beröra en till synes liten och säkerligen helt oavsiktligt förbisedd men icke desto mindre principiellt mycket viktig fråga — den rör tillsättning av rektorer vid universiteten och högskolorna. Enligt gällande regler utser regeringen rektor efter förslag av resp. universitets styrelse, och styrelsen själv beslutar om den skall ha ett val som vägledning eller inte. I det gällande systemet har detta fungerat utmärkt, men om nu en majoritet av styrelsen är allmänföreträdare och därmed utsedda av regeringen, kan de lätt bestämma sig för att inte utlysa vägledande val. Detta kan få stora och inte bara symboliska återverkningar på Sveriges ställning i den internationella akademiska världen. Låt mig ta ett exempel. Medlemskap i Europeiska rektorskonferensen förutsätter att rektorn är vald av sitt universitet. Undantag har varit de östeuropeiska länderna, men under de vindar som nu i varje fall i vissa kretsar blåser i Sovjetunionen håller man där på att återinföra val av rektor vid universiteten. Att Sverige då skulle göra en författningsändring som kan omöjliggöra val av rektorer anser jag vara mycket olyckligt av de skäl jag pekat på. En mycket enkel väg ut ur detta dilemma är att rektorsvalen görs obligatoriska och därmed inte beroende av om styrelsen anser att val som vägledning skall hållas eller ej. Detta kan fastställas i den författning som måste skrivas efter riksdagens beslut senare i dag. Eftersom utbildningsministern finns här i kammaren skulle jag vilja rikta det här budskapet till honom: Val som vägledning för utseende av rektor bör göras obligatoriska för att därmed undvika det dilemma som den akademiska världen kan hamnai. Det är viktigt att vi har goda kontakter med Europa och att våra rektorer kan tillhöra Europeiska rektorskonferensen.

Herr talman! Det har talats om vad det är för dag i dag, och den har beskrivits på olika vis. Jag skulle vilja säga att det är en historisk dag, och det är litet grand ett historiskt beslut som vi i dag står i begrepp att fatta. Vi är nämligen på väg att bryta formerna för den slutna akademiska världen, att på allvar öppna den för samhället och att sätta in den i det samhällssammanhang där den faktiskt rätteligen hör hemma. En majoritet av allmänföreträdare i universitetens och högskolornas styrelser skall borga för denna nya ordning. Jag vill säga, efter att ha hört debatten, att det enligt min mening är nödvändigt med en annan ordning än den som vi har i dag. I dag är det på sina håll mycket svårt att fatta beslut vid konflikter inom högskolornas värld. Därför hälsar jag det nya förslaget med tillfredsställelse. Men krafter inom den akademiska världen vänder sig emot detta. De vill fortsätta att, som man säger, styra sig själva. Allmänföreträdarna ses som ett främmande element, en belastning, ett hot mot friheten och integriteten. Den uppfattningen delas, såvitt jag förstår, också av vissa företrädare för borgerliga partier. Politiker utmålas som särskilt farliga för högskolans framtid. Jag tror att denna uppfattning beror på en okunskap om politikers vilja och förmåga. Men den har också sin grund i somliga politikers många gånger diffusa uppfattning om, som man tycker, flummiga akademiker och deras värld. Denna bristande tillit måste självfallet lösas. När politiker på lokal och regional nivå inser att forskare och lärare faktiskt är ”pratbara”, och när forskare och lärare blir varse samma sak om politiker är jag övertygad om att konflikten på sikt kommer att lösas. Det handlar inte om kontroll, vilket har sagts här, eller grepp över det och det. Det är inte det politikerna skall syssla med. Har man någon erfarenhet av hur det går till i en styrelse vet man att det som styrelsen gör, inbegripet de allmänföreträdare som i dag sitter där, är att man föreslår vilka linjer som högskolan eller universitetet skall ha, vilken inriktning som skall gälla. Man fördelar resurserna till de olika linjerna. Det handlar alltså inte om att kontrollera eller ha grepp över den fria tanken, kreativiteten eller integriteten. Min principiella uppfattning är att allmänföreträdarna skall vara politiker, dvs. nomineras av de politiska partierna. Från borgerligt håll och från universitet och högskolor hävdas att ”de mest lämpade” eller ”de bästa” skall väljas. Jag tycker att det är bra att det har skett en uppstramning i utskottsbetänkandet i förhållande till propositionen, som andades litet av den filosofi jag talat om. Skälet till min uppfattning att det är politikerna som skall vara allmänföreträdare är den konflikt som samtliga universitet och högskolor befinner sig i, nämligen konflikten mellan närsamhällets behov av en viss typ av utbildning och forskning och universitetens och högskolornas integritet, långsiktighet och frihet. Detta är i dag en mycket påtaglig konflikt som kräver sin lösning. Jag tror att det var Lars Leijonborg som sade att han var rädd för att det med detta förslag skulle bli modetrender och populism i högskolevärlden. Men hur ser det då ut i dag? Det blir alltmer uppenbart att i synnerhet de nya högskolorna utvecklas till konjunkturanpassande utbildningsmaskiner, där ett omedelbart näringslivsbehov driver fram korta och ibland kvalitativt tvivelaktiga högskoleutbildningar. Finansieringen av dessa blir dessutom mycket bekymmersam i vissa fall. Att i detta läge ge exempelvis högskoleintresserade representanter för näringslivet plats i styrelsen betyder, enligt min mening, att man ger en part i denna intressekonflikt ett övertag. Därvid rubbas balansen mellan kortsiktig nytta och långsiktig framtidsutveckling.

Med detta är jag nöjd och yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan.

Herr talman! Det är inte så vanligt i en debatt att man får rätt redan innan debatten är avslutad. Men Margareta Winbergs inlägg här var ju en bekräftelse på det som jag har hävdat i den här debatten, nämligen att man i varje fall inom socialdemokratin ser rätt olika på frågan hur man skall utnyttja den majoritet av allmänföreträdare som utskottsbetänkandet föreslår. Jag kan bara uttrycka förhoppningen att den åsikt som Margareta Winberg här företräder inte är den förhärskande inom socialdemokratin och inte kommer att prägla de beslut som utbildningsministern skall fatta under 1988 beträffande högskolerepresentationen. Margareta Winberg sade att hon tror att företrädarna för högskolan och allmänföreträdarna ganska snart kommer att kunna arbeta harmoniskt tillsammans, och att den konflikt som det har talats om så småningom kommer att upphöra. Jag anser att man inte skall tro det. Det ligger i sakens natur att personer som utses för att representera vissa intressen också kommer att inta olika ståndpunkter då och då. Den konflikten skall vi i och för sig inte vara rädda för, utan den kan säkert bli fruktbar. Jag tror alltså att det är fel att bortse från den. På samma sätt företräder löntagarrepresentanter i en bolagsstyrelse delvis andra intressen än de representanter som bolagsstämman utser. Även om de i det dagliga arbetet ofta intar samma ståndpunkt har således dessa företrädare olika utgångspunkter för sitt handlande. Jag sade aldrig i mitt anförande att den förändring som nu föreslås skulle öppna för modetrender och populism. Men det är viktigt att ha den grundsyn på högskolan.som jag har och som jag tror att en del andra socialdemokrater än Margareta Winberg har. Den vetenskapliga friheten är oerhört viktig, och den skall vi lägga ned ett stort engagemang på att försvara. Om vi sviktar i det vaktslåendet finns risk för att högskolan öppnas för t.ex. modetrender och populism.
Herr talman! Med instämmande i Lars Leijonborgs avslutande ord konstaterar jag att jag i Margareta Winbergs anförande fått den bekräftelse på den socialdemokratiska bockfot som jag tidigare tyckt framskymta på olika håll.

Herr talman! Lars Leijonborg säger att han slår vakt om den vetenskapliga friheten, och han ger ett intryck av att jag och andra socialdemokrater inte skulle göra det eller att detta förslag skulle utgöra ett hot mot den vetenskapliga friheten. Jag förstår inte på vilket sätt det förslag som vi nu behandlar skulle utgöra ett sådant hot. Som jag sade i mitt tidigare inlägg är det inte meningen att allmänföreträdarna skall styra åsikter, tankar och utveckling. En högskolas styrelse fastställer de yttre ramarna. Inom dessa arbetar lärare och forskare, i dag och framöver, mycket fritt. Allmänföreträdarna och högskolans styrelse i sin helhet skall också följa upp de utbildningspolitiska beslut som vi fattar här. Även av det skälet är det bra med en koppling mellan politiker på central nivå och politiker ute i universitetens och högskolornas styrelser. Jag har inte sagt att politiker, forskare och lärare skall arbeta i något slags harmoni. Jag inser nämligen till fullo att det många gånger finns intressekonflikter mellan dem. Men i dag har representanterna för olika grupper på sina håll mycket svårt att ens tala med varandra. De är så främmande för varandras verksamhetsområden. Jag tror att det är nödvändigt att dessa grupper talar med varandra och försöker förstå varandra med utgångspunkt i de olika intresseområdena. Därmed har jag inte sagt att de skall kunna förenas i en god samarbetsanda. Det tror jag inte är möjligt. I går besökte jordbruksutskottet lantbruksuniversitetet, och där sade man ungefär så här: Här har vi den styrelse som alla andra universitet och högskolor är så rädda för. Vi tycker att den är bra. Den gör nämligen att politiker på olika plan får större förståelse för våra krav. Jag tog till mig detta uttalande och noterade det som positivt. Det förs en allmän diskussion om att avpolitisera inte bara det här området utan allting. Det framskymtade mycket tydligt i Birger Hagårds och Lars Leijonborgs anföranden. Man skall ha duktigt folk. Jag frågar mig vad som menas med duktigt folk och hur duktigt folk skall utses. Det är ju ett underkännande av den representativa demokratin att tala om det. Ni talar om dem som är anslutna till ett politiskt parti och om en annan grupp som är helt avpolitiserad och neutral samt inte har några uppfattningar utan bara är duktig i största allmänhet. Det är en åsikt som jag aldrig har begripit. Men det är kanske möjligt att få den förklarad.

Herr talman! Propositionen om ändringar i högskolans organisation har fått den något oegentliga titeln Fortsatt decentralisering inom högskolan. Propositionen har vandrat länge genom riksdagen, och utbildningsutskottet har haft mycken möda med utbildningsministerns förslag innan propositionen nått fram till slutstationen, kammardebatt och riksdagsbeslut. Förslaget består av två delar. Den ena är ett avskaffande av de politiskt sammansatta regionstyrelserna och därmed i realiteten en stark försvagning av det regionala och politiska samarbetet över länsgränserna i högskolefrågor. Jag tillhör dem som fruktar, tvärtemot vad som sägs i propositionen, att organisationsförändringarna innebär att besluten centraliseras till Stockholm i fråga om det regionstyrelserna sysslar med, nämligen den regionala fördelningen och samarbetet i frågor som rör enstaka kurser och lokala linjer. Hur skall man annars kunna klara den nödvändiga samordningen över länsgränserna när olika högskolor inom en region vill anordna samma utbildning? Dessutom tror jag att de små högskolorna kommer att förlora ett politiskt stöd när regionstyrelserna försvinner, ett stöd som de hade behövt för att förhindra att universiteten i storstadsområdena tar för sig alldeles för mycket av utbildningsresurserna. Även vi som satt i regionstyrelserna på de stora universitetsorterna kände en stark regionalpolitisk förpliktelse att verka för de små högskolorna. I den andra delen av propositionen finns förslaget att allmänföreträdarna skall ha majoritet i högskolestyrelserna. Det är alltså ett slags ersättning för den politiska majoritet som i realiteten fanns i regionstyrelserna. På den här punkten har Margareta Winberg uttryckt farhågor, som bottnar ienooro för vad som skall hända.

Detta problem förstärks enligt min mening ytterligare av att utskottet har tagit sig före att ändra i propositionen och vill kasta ut de fackliga organisationernas representanter när det gäller att vara fullvärdiga företrädare i högskolornas styrelser. De har alltså inte längre rösträtt. Vi socialdemokrater brukar sträva efter att markera en särskild samhörighet med LO och TCO. Vad utskottet här har gjort mot löntagarintressena ligger inte i linje med detta. Herr talman! För mig hade det varit naturligt att socialdemokratin hade fortsatt att samarbeta med centern i denna fråga. Tyvärr har det inte blivit så. Riksdagsgruppen har tagit sin ställning. Jag kan därför endast hoppas att våra farhågor vad gäller den föreslagna omorganisationen inte skall besannas.

Herr talman! Det är mycket i Lennart Petterssons anförande som jag kan instämma i. Under de år jag har suttit med i regionstyrelsen för södra utbildningsregionen har jag upplevt att det finns ett starkt engagemang för den högre utbildningen ute i regionerna. Detta med all rätt, naturligtvis. Utbildningen, inte minst den högre utbildningen och forskningen, är en stark hävstång för utvecklingen som helhet. Detta gör att också högskoleorganisationen, inkl. resursoch ansvarsfördelningen, är en mycket viktig fråga. Man skall naturligtvis ha en organisation som tillgodoser högt ställda krav på effektivitet och akademisk frihet. Det senare är i långa stycken en förutsättning för effektivitet på högskoleområdet. Men det ställs också höga krav på samordning, om resurserna skall utnyttjas på ett effektivt sätt.

Den proposition som ligger till grund för utbildningsutskottets betänkande är oerhört mager. Vi brukar här i riksdagen från olika håll säga att de beslut vi fattar skall vara ordentligt förberedda, ordentligt analyserade. Vi skall någorlunda kunna överblicka effekterna av besluten. Det kan vi inte göra i denna fråga. Det är bara rakt på — en rad förändringar, som man egentligen inte vet vart de leder. Min erfarenhet från regionstyrelsen säger mig att regionstyrelsen har tillgodosett högt ställda anspråk på samordning och effektivitet. Regionstyrelsen har ju varit ett organ där folk engagerade i högskoleutbildningen över en större region har kunnat träffas och utbyta synpunkter, där deras krav har fått konfronteras med varandra. Vidare har regionstyrelsen inneburit att man från huvuduniversitetets sida, om jag får använda det uttrycket, har blivit medveten om de mindre högskolornas speciella problem och önskemål. Vi har lyckats, i varje fall i den södra regionen, att få ett mycket förtroendefullt och fint samarbete mellan universitetet och de mindre högskolorna. Detta har i sin tur också varit en garanti för att de utbildningar som startats vid de mindre högskolorna har fått en hög kvalitet och väl kunnat mäta sig med universitetet i Lund. När man avskaffar detta samordningsorgan är risken, som jag ser det, att dessa nu upparbetade kanaler bryts. Var och en är sig själv närmast. Universitetet i Lund kommer att slåss för sina saker, de mindre högskolorna för sina, och vi får inte denna avspända samtalston och denna avvägning av olika intressen mot varandra som vi har kunnat få i regionstyrelsen. Särskilt för de mindre högskolorna kan detta vara en mycket riskabel utveckling. De kan ju sjunka ner till att bli något slags andrahandshögskolor, vilket naturligtvis kommer att påverka rekryteringen och också påverka högskolans status och påverka möjligheterna för de mindre högskolorna att expandera. A och O för all högskoleutbildning måste vara hög kvalitet, och det gäller att man försöker tillgodose det på bästa sätt. Resurserna kommer under alla omständigheter att vara begränsade, även om jag hoppas att vi kan plussa på ordentligt på den högre utbildningen, och det innebär att risken är stor att de mindre högskolorna får komma i strykklass. Sedan har det också talats om att man skall bryta upp den slutna akademiska världen och att människor har svårt för att tala med varandra, för att citera Margareta Winberg. Vi som har jobbat i regionstyrelsen har inte haft de problemen. Det har varit en öppen diskussion mellan akademiker, företrädare för andra intressen, företrädare för de mindre högskolorna och företrädare för det stora universitetet. Vi har inte haft samtalsproblem. Jag vill påstå att regionstyrelserna också har bidragit till att öka förståelsen för högskolornas speciella situation hos breda grupper i samhället. Jag anser inte att en organisation kan vara för evigt eller att man stelt skall bita sig fast vid det som finns. Man måste naturligtvis kunna ompröva. Vad jag hade hoppats på var att vi skulle kunna få en ordentlig prövning av hur organisationen bäst skall se ut på det regionala området och lokalt vid de enskilda högskolorna. Jag beklagar djupt att vi inte har fått det utredningsmaterial som borde ha funnits, innan vi går till beslut. Nu kommer de här nämnda samordningsproblemen att kvarstå, även om regionstyrelserna avskaffas, och då måste man ställa frågan: Hur skall de klaras av? Här talas litet löst om länsstyrelsernas uppgifter, men länsstyrelsen verkar inom ett enda län. Den kan naturligtvis engagera sig för utbildningen vid sin högskola och samordna intressen för organisationer, näringsliv och annat inom sitt län, men varje länsstyrelse för sig kan ju inte bli ett övergripande samordningsorgan. Man säger att universitetet skall få ta över dessa uppgifter. Jag fruktar att denna samordning, om den läggs på universitetet, blir en uppgift som kommer att skötas med vänster hand. Risken är säkerligen, precis som Lennart Pettersson framhöll, att den reella beslutandefunktionen när det gäller intresseavvägning mellan olika högskolor kommer att flyttas upp till UHÄ och till utbildningsdepartementet. Det som här kallas för en decentralisering blir alltså i realiteten en långtgående centralisering.

Herr talman! Eftersom det i debatten efter utskottsrundan har gjorts en del tolkningar av vad utskottet har sagt, är jag angelägen att göra ett inlägg till å den socialdemokratiska utskottsgruppens vägnar. För att börja med det som Margareta Winberg var inne på vill jag betona att utskottets och den socialdemokratiska gruppens hållning är den att vi utgår ifrån de personliga förutsättningarna för att fullgöra styrelseuppdraget. Sedan har vi en passage där vi talar om vad som bör gälla för samtliga allmänföreträdare: att de skall tillföra kunskaper och auktoritet, att de skall ha ett personligt engagemang för högskolan och vara förtrogna med dess villkor samt ha förståelse för högskolans roll som bildningsinstitution och behovet av inre frihet och vetenskaplig integritet. Därefter kommer exempel på olika kategorier av företrädare som man kan tänka sig. Där nämner vi först personer som har kännedom om det omgivande samhället och säger att det kan vara personer med förankring i och erfarenhet av den representativa demokratin. Så kommer vi till dem som representerar breda samhälleliga opinioner och har stora kontaktytor, och som sista exempel anför vi personer med förankring i kulturlivet. Jag är angelägen att deklarera att den socialdemokratiska gruppen inte anser att det skall vara enbart politiker som allmänrepresentanter i dessa styrelser. Det vill jag ordentligt och klart slå fast från vår grupps sida. Så ett par ord till Bertil Fiskesjö. Han säger att det är stor risk för att de upparbetade relationerna bryts mellan det stora universitetet och de mindre högskolorna som ligger runt om detta universitet i samma region. Jag vet inte vad han har för underlag för att säga att den risken är uppenbar. Om man avskaffar också själva regionerna och inte bara regionstyrelserna, kan det bli ett friare kontakttagande mellan stora och små högskolor. Det finns exempel på att sådant kan ske och att faktiskt ibland regiongränserna har hindrat detta friare samarbete. Jag är inte orolig på den här punkten, och jag vet inte om de små högskolorna är särskilt oroliga. Det kan naturligtvis variera, men man skall då också komma ihåg att UHÄ nu har lagt fram en plan för utbyggnaden av de mindre högskolorna som innebär att dessa tillförs resurser. Jag utgår ifrån att Bertil Fiskesjö känner till det, eftersom han har varit verksam inom högskolevärlden. Genom denna utbyggnadsplan tror jag att den här oron kan stillas en del. Det är ju ett konkret exempel på att man tänker göra satsningar på de mindre högskolorna. Jag tror att de mindre högskolorna kommer att fortsätta att utvecklas, och det vore ju skräp om de skulle behöva ha stöd av en större högskola inom regionstyrelsens ram för att kunna det. Jag är alltså inte lika orolig som Bertil Fiskesjö på den punkten, och det tycker jag är angeläget att säga.
Herr talman! Oron kan naturligtvis vara graderad. Rent konkret har det ofta varit på det sättet, att man från de mindre högskolorna kommit med förslag om utvidgning av utbildningsutbudet på ett eller annat område inom den egna högskolan. De här förslagen har ibland varit ganska skissartade, ibland bätte genomarbetade. Normalt har regionstyrelsen och dess kansli sett till att det blivit kontakt med motsvarande utbildning vid universitetet. Man har engagerat framträdande experter inom just det utbildningsområdet som tillsammans med folk från den mindre högskolan har utarbetat undervisningsplaner inom ämnesområdet i fråga. Regionstyrelsen har ibland fått hålla igen. Den har inte enbart sagt ja och amen till de mindre högskolornas förslag, och det har vi emellanåt fått kritik för. Men syftet med detta har just varit att se till att de nya utbildningar som startas på de mindre högskolorna är genomtänkta och kvalitativt tillfredsställande. Jag föreställer mig att det kommer att bli mycket svårare att få universitetets folk att ställa upp på sådant här, när man inte har regionstyrelsen som ett förmedlande organ, där representanter också för universitetet sitter med och på ett tidigt stadium diskuterar de olika förslagen från även de mindre högskolorna. Nu hoppas naturligtvis de mindre högskolorna på de regionala politikerna och på att man genom att åka upp till Stockholm och uppvakta UHÄ och utbildningsdepartementet skall kunna få sina anspråk tillgodosedda. Men så fungerar ju inte anslagsfördelningen i verkligheten. Jag är mycket ängslig för att vi kommer att sakna ett effektivt planeringsorgan på det regionala planet just när det gäller avvägningen både mellan de mindre högskolorna inbördes och mellan dem och universiteten. Vi får inte glömma bort att de mindre högskolorna inte enbart är regionala högskolor, vilket de framställs som, utan ofta har utbildningar som sträcker sin rekrytering långt över det egna länets gränser. Då gäller det också att se till, att man inte får hårt konkurrerande utbildningar vid högskolor som ligger väldigt nära varandra, eftersom man då kan spoliera möjligheterna att bygga upp en effektiv utbildning på båda ställena. Det är en rad avvägningsproblem av det här slaget som måste lösas. Här säger man att det skall bli konferenser av olika slag, men samtidigt stryker utskottet under att UHÄ skall medverka. Det blir en trög process, det blir en besvärligare process och det blir säkerligen inte en så effektiv process som den vi har haft hittills.

Herr talman! Nej, jag tror inte att kontakterna kommer att avbrytas abrupt eller fullständigt, utan upparbetade kanaler kommer naturligtvis att finnas även i framtiden. Men vi måste komma ihåg att den högre utbildningssektorn ständigt expanderar och förändras. Vad vi ofta har haft att ta ställning till i regionstyrelsen är förslag om förändringar av utbildningsinriktningen inom olika ämnen eller inom grupper av ämnen vid de mindre högskolorna, och då har vi måst försöka få till stånd en ordning som kan tillgodose kraven på effektivitet och hög kvalitet. Det kommer inte att vara lika lätt för sex mindre högskolor att upprätthålla kontakterna med specialiteterna vid Lunds universitet när det inte finns ett organ som har denna uppgift sig ålagd och där man på ett naturligt sätt träffas med jämna mellanrum och kan diskutera de här frågorna med varandra. Jag är alltså ängslig för att särskilt de större universiteten framöver kommer att se till sina egna intressen — det skall de naturligtvis göra med all rätt — men inte kommer att vara beredda på samma sätt som hittills att väga in de mindre högskolornas berättigade anspråk på att få vara med och dela den gemensamma kakan. Och om de här tvisterna skall lösas, måste ju någon lösa dem. Vem skall göra det? Skall universitetet lösa sina egna tvister? Så kan man inte gärna göra. Länsstyrelserna är, som jag sade, inte alls adekvata i det här sammanhanget. Problemlösningen lyfts uppåt och kommer att läggas hos UHÄ och departementet, som båda befinner sig på längre avstånd från den vardagliga utbildningssituationen vid högskolorna och universiteten i de olika regionerna.

Herr talman! I likhet med Lars Gustafsson känner jag behov av att göra en kort kommentar med anledning av det replikskifte som kom till stånd efter utskottsrundan. Birger Hagård och Lars Leijonborg sade att nu hade de fått bekräftat att vad utskottsmajoriteten menar är att allmänföreträdarna skall vara politiker. Men så står det inte i betänkandet.

Jag vill gärna göra den markeringen för att inte Lars Leijonborgs och Birger Hagårds tolkning skall få stå oemotsagd.

Herr talman! Jag beklagar att jag måste förlänga debatten, men jag tycker att den här diskussionen har varit ovanligt intressant och klargörande. I utbildningsutskottet har vi lagt ner mycket tid sedan i våras på diskussioner, där vi från folkpartiets sida har hävdat att vi skall försöka hitta konstruktioner som ger garantier för att allmänföreträdarna kommer att bli ett positivt tillskott till högskolestyrelserna och vara förankrade i högskolorna. Under de diskussionerna har det då och då hänt att vi från folkpartiet frågat oss om vi kanske är för misstrogna och att försäkringarna från socialdemokratisk sida om att man ser ungefär på samma sätt som vi på allmänföreträdarna borde vara tillräckliga. Men i det perspektivet är Margareta Winbergs och Lennart Petterssons inlägg intressanta. De knyter ju an till en gammal socialdemokratisk tradition på högskoleområdet från U 68:s dagar. Lennart Pettersson talade i klartext om att det också handlar om att hävda arbetarrörelsens värderingar i högskolestyrelserna. Jag har inte trott att Margareta Winberg och Lennart Pettersson talar för utskottsmajoriteten. Jag litar på de besked som Lars Gustafsson och Bo Hammar givit här. Men vad jag hävdat i debatten är att socialdemokraterna är splittrade på den här punkten. När man skapar en möjlighet för politikermajoritet i högskolestyrelserna tar man en risk. Trots Lars Gustafssons och Bo Hammars inlägg, som jag i och för sig sätter värde på, anser jag att den här debatten har bekräftat att det beslut vi nu är i färd med att fatta kommer att innebära en risk för att personer med Margareta Winbergs och Lennart Petterssons grundsyn på högskolefrågorna kommer att medverka till en politisering av högskolorna.
Herr talman!

Men samtidigt är jag också besjälad av en tro att även politiker skall kunna ha dessa egenskaper och jobba efter dessa riktlinjer. Jag betonade särskilt i mitt inlägg att det var min principiella uppfattning att allmänföreträdarna bör vara politiker. Jag vet att utskottet inte till fullo delar denna uppfattning, och jag har alltså inte fått gehör för den åsikten. Men jag uppskattar utskottsbetänkandet, därför att det innebär en klar uppstramning i förhållande till propositionen. Det var det jag ville försöka markera. Till sist: Jag noterade Bertil Fiskesjös inlägg om samtalsklimatet i regionstyrelserna. I regionstyrelserna sitter det många politiker till skillnad från vad som är fallet i de lokala högskolestyrelserna. Vi kan då hoppas att om det blir fler politiker i de lokala högskolestyrelserna, så blir kanske samtalsklimatet även där så bra som det i dag tydligen är i regionstyrelserna.

Herr talman! Inte sedan debatten om löntagarfonder och den s.k. engångsskatten på försäkringsspararnas pengar har allmänhetens intresse så riktats mot det förslag som vi nu har att behandla — nämligen att ta ifrån kyrkan folkbokföringen. Liksom när det gäller pensionsskatten är det djupt beklagligt att behöva konstatera att beslutsunderlaget är långt ifrån tillfredsställande. Ärendet har enligt min uppfattning inte handlagts på det omsorgsfulla sätt som regeringsformen föreskriver. En minoritet inom konstitutionsutskottet, som har haft tillfälle att yttra sig över propositionen, har också understrukit detta. De formella bristerna kan sägas vara följande: 1. Regeringen har inte berett kyrkomötet, kyrkans högsta organ, tillfälle att yttra sig. 2. 1983 års folkbokföringskommittés slutliga ställningstagande har man inte ansett sig behöva avvakta. 3. De ekonomiska effekterna, som pekar på en kraftig fördyring, är bristfälligt redovisade. 4. Reformen torde fordra lagstiftningsåtgärder, varför lagrådets yttrande borde ha inhämtats. Sakskälen mot att nu genomföra stora förändringar är flera. Den svenska kyrkan har i flera hundra år skött folkbokföringen på ett sätt som väckt betydligt mer beundran än kritik. Närmare 1 500 pastorsexpeditioner ger en service som geografiskt sett naturligtvis knappast kunde vara bättre. Kompetensen hos dem som sköter servicen och tillförlitligheten hos lämnade uppgifter är av hög kvalitet. Den nuvarande boskillnaden mellan ”kyrkobokförd”, som handhas av pastorsexpeditionerna, och ”mantalsskriven”, som lokala skattemyndigheten har hand om, ger balans och rättssäkerhet. Kritiken mot den nuvarande ordningen har bl.a. gällt att rationaliseringen inom folkbokföringen inte har följt med i utvecklingen. Skälet till den måhända bristande rationaliseringen är väl i huvudsak att det rått stor osäkerhet i fråga om den framtida folkbokföringens organisation. Utredningarna har ju varit i legio. Avslår riksdagen propositionen kan man utan vidare utgå ifrån att rationaliseringar kommer att ske bl.a. med hjälp av datatekniken. Serviceförbättringar kan också ske genom att blanketter också tillhandahållas även av andra myndigheter. Bland åtgärder i samma rationaliserande riktning kan också nämnas en översyn av pastoratsindelningen och öppethållandet samt ett ökat samarbete med lokala skattemyndigheten i fall där utredning krävs. Kommer nu propositionen, som troligt är, att vinna riksdagens bifall kan man något fundera över hur den framtida folkbokföringen i verkligheten kommer att se ut. Man vet det nämligen inte i dag, eftersom flera frågor återstår att lösa, knäckfrågor som man med varm hand överlåtit till en organisationskommitté som avses bli tillsatt. Bland de problem som denna kommitté kommer att brottas med kan nämnas: 1. Arkivfrågor. Skall pastorsexpeditionerna ha kvar dessa frågor permanent eller blott under en övergångstid? Vem skall i så fall ta över, lokala skattemyndigheterna, försäkringskassorna eller kanske rent av landstingen? 2. Personalfrågor. Blir det förtursrätt för pastoratsanställda vid tillsättning av nya tjänster? Av alla brev att döma är oron hos många mycket stor. 3. Regelförändringar. Blir det registerökning eller minskning? Hur blir det med terminalåtkomst och andra integritetsproblem? Helt klart är i alla fall att de 1 483 pastorsexpeditionerna skall ersättas med 120 lokala skattemyndigheter, varjämte 400-500 försäkringskasseexpeditioner skall kopplas in. Man har också haft klart för sig att när det gäller att snabbt få fatt i anhöriga vid exempelvis ett olycksfall, så blir det i framtiden inte lika lätt att på icke kontorstid nå en lokal skattemyndighet eller försäkringskassa som det nu är att nå en församlingspräst. Därför överväger man att koppla in ytterligare en myndighet — landstingen, så att deras akutmottagningar skall kunna få tillgång till lokala skattemyndighetens dataterminal. I den nya folkbokföringen förefaller det som om minst fyra myndigheter kommer att vara inblandade: pastorsexpeditionen, vilken även i fortsättningen kommer att syssla med bl.a. begravningsväsendet och, åtminstone under en övergångsperiod, arkivverksamheten. En reform av folkbokföringen enligt propositionen och förslaget från skatteutskottets majoritet kommer med stor säkerhet att medföra sämre lokal personkännedom och längre handläggningstider. Dessutom blir kostnaderna, det vet man, väsentligt högre än de nuvarande. Kostnadskonsekvenserna, som jag tidigare anmärkt på som bristfälligt redovisade, upptar nio rader i slutet av propositionen, och det anges där att det kommer att uppstå en merbelastning på statsbudgeten i storleksordningen 250 milj.kr. per år. Hur mycket som kommer att kunna frigöras inom församlingarna gör man inget försök att kvantifiera. Enligt andra beräkningar blir emellertid nettokostnadsökningarna 120-130 milj.kr. per år. Det har spekulerats över hur ett ändrat huvudmannaskap för folkbokföringen kommer att påverka frågan om kyrkans eventuella skiljande från staten. Jag kan svårligen se annat än att ett ändrat huvudmannaskap både psykologiskt och rent praktiskt kommer att medverka till en snabbare skilsmässa. Enligt min uppfattning borde huvudmannaskapsfrågan ha lösts i samband med ett ställningstagande i kyrka-stat-frågan. Slutligen kan det vara värt att notera att ett antal motionärer från både regeringspartiet och folkpartiet har yrkat på ett oförändrat huvudmannaskap. Vänsterpartiet kommunisternas agerande i frågan är värt att notera. I en partimotion säger man ett klart nej till ett ändrat huvudmannaskap. I motionen står det: ”Enligt vår mening finns det inte tillräckliga skäl att ändra nuvarande ordning innan man tagit slutlig ställning till hela frågekomplexet kyrka—stat. Vi kan inte dela den syn på omorganisationen som kommer till uttryck i propositionen. Sverige har i folkbokföringssammanhang ett system som är unikt internationellt sett. Dess speciella uppbyggnad förenar en historisk tradition med det moderna samhällets krav på största möjliga exakthet och effektivitet.” Längre ner i partimotionen talas det om kulturhistoriska hänsyn och om att förändringar av det nuvarande systemet med nödvändighet leder till försämringar. Man påtalar som slutkläm också den försämrade servicen och merbelastningen på statsbudgeten. Slutklämmen är att vänsterpartiet kommunisterna föreslår riksdagen att avslå propositionen om ny organisation för folkbokföringen. Så tyckte man den 11 maj. Den 14 oktober röstar emellertid vpk i skatteutskottet mot sin egen partimotion och rättar följsamt in sig i ledet. Större helomvändning kan man knappast tänka sig. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vi skall i dag behandla skatteutskottets betänkande 1987/ 88:2 som rör den nya organisationen för folkbokföringen. Folkbokföringen sker i dag i två former, dels som kyrkobokföring, dels som mantalsskrivning. Kyrkobokföringen ombesörjs av pastorsämbetena i kyrkoböcker och register för varje församling av svenska kyrkan. I dessa antecknas fortlöpande uppgifter om födelse, civilstånd, bosättning och liknande personliga förhållanden. Huvudansvaret för kyrkobokföringen har pastorn. Mantalsskrivningen sker årligen genom att en förteckning upprättas över de personer som den 1 november, som är mantalsdagen, skall vara kyrkobokförda inom någon av Sveriges kommuner. Mantalslängden fastställs av den lokala skattemyndigheten med ledning av en stomme som upprättas av länsskattemyndigheten, som i sin tur byggt den på kyrkobokföringen. Kyrkobokföringen kan därför sägas vara den primära registreringen. Mantalsskrivningen i sin tur ligger till grund för beskattning när det gäller medborgarnas ekonomiska och sociala trygghet och bygger på uppgifter som hämtas ur folkbokföringens register. Uppgifter om bosättning är av stor vikt för samhällets administration, särskilt när det gäller att avgöra om en person har sådan anknytning till Sverige att han omfattas av de rättigheter och skyldigheter som gäller här. Bosättningen har även betydelse för frågan om var i riket rättigheterna kan utövas eller skyldigheterna skall fullgöras. Rättigheten att delta i allmänna val grundas inte bara på medborgarskap utan även på vissa uppgifter om bosättning. Bosättningen har avgörande betydelse för den kommunala rösträtten. För beskattningen är det av betydelse om en person skall anses vara bosatt i landet och inom vilken kommun och församling han i så fall är bosatt. Bosättning används vidare av myndigheterna som kompetensgrund. Jag tänker då t.ex. på i vilken domstol den enskilde skall svara i tvistemål. I folkbokföringskungörelsen föreskrivs vilka uppgifter som skall ingå i folkbokföringen. Däri ingår ett visst antal fasta uppgifter. Härutöver skall ingå de ytterligare uppgifter som riksskatteverket bestämmer. Det är då främst behovet av uppgifter inom beskattningsområdet som styr valet av uppgifter som skall ingå i registret. De länsregister som upprättas med kyrkobokföringen som grund lämnas till ett stort antal statliga myndigheter. Som exempel kan nämnas rikspolisstyrelsen, riksförsäkringsverket, riksskatteverket, statens invandrarverk m.fl. Det är säkert ytterligare ett femtontal myndigheter. Riksskatteverket är central förvaltningsmyndighet för folkbokföringen. I detta ingår också en tillsynsfunktion. Riksskatteverket för ett eget personnummerregister. Det är också riksskatteverket som tilldelar dem som flyttar till Sverige ett personnummer. Mot bakgrund av vad jag nu gått igenom kan konstateras att folkbokföringen framför allt tillgodoser det borgerliga samhällets behov. Frågan om folkbokföringen skall handhas av kyrklig eller borgerlig myndighet får anses vara väl utredd. Det finns åtminstone elva utredningar som berört just den frågan. Den första kom redan 1924. I den föreslogs att det vid sidan av kyrkobokföring och mantalsskrivning skulle införas en civil löpande folkbokföring. Nästa utredning kom 1936. Där föreslogs att man skulle inrätta en folkregisterförare som skulle lyda under länsstyrelsen. De efterföljande utredningarna har kommit till blandade resultat när det gäller hur folkbokföringsfrågan skall lösas. Gemensamt för dem alla är emellertid att de konstaterar att folkbokföringen framför allt tillgodoser det borgerliga samhällets behov. Eftersom folkbokföringen har utretts så väl och det gemensamma för alla utredningar har varit att de ansett att folkbokföringen i huvudsak tillgodoser det borgerliga samhällets behov har vi i folkpartiet funnit det naturligt att nu förorda att folkbokföringen skall handhas av en borgerlig myndighet. Ett annat motiv som knappt berörts av de första utredningarna, men som under de senaste 20 åren vuxit sig allt starkare, är religionsfrihetsaspekten. Jag syftar på det förhållandet att personer som står utanför alla kyrkor eller som tillhör ett annat trossamfund än svenska kyrkan i rena medborgarärenden skall behöva vända sig till ett annat trossamfunds präster och detta trossamfunds personal är otillfredsställande. I ett långt brev från de fria trossamfunden till regeringen dagtecknat den 24 november 1986 understryks religionsfrihetsaspekten då det gäller folkbokföringen. Man säger bl.a. att frågan om huvudmannaskap för folkbokföringen är en central fråga för likabehandling av såväl personer som trossamfund i religiöst hänseende, och man förordar att folkbokföringen handhas av en borgerlig myndighet. Undertecknarna av detta brev representerar 36 trossamfund som betjänar närmare en miljon människor. Med hänsyn till religionsfrihetsskäl och till att folkbokföringen huvudsakligen tillgodoser det borgerliga samhällets behov anser vi att riksdagen nu bör fatta ett principbeslut om att ansvaret för folkbokföringen flyttas från svenska kyrkan till en borgerlig myndighet. Men vi kan inte acceptera regeringens förslag att ansvaret skall flyttas till lokala skattemyndigheten. Vi förordar i stället att försäkringskassorna i fortsättningen blir folkbokföringsmyndighet. Det finns flera skäl till detta, men innan jag redovisar dem kan det vara intressant att redovisa vilka huvudskälen är för att behålla nuvarande ordning när det gäller folkbokföringen. Det finns tre tunga skäl. Det första är att många som i dag är sysselsatta med folkbokföringen inom kyrkan kommer att förlora sina arbeten. Av dessa finns dessutom många i glesbygd. De två övriga huvudskälen är att det kommer att bli en dubbelregistrering, eftersom svenska kyrkan vid en flyttning av folkbokföringen behöver ett medlemsregister, samt att det blir en försämrad service, därför att det finns ett stort antal pastorsexpeditioner jämfört med lokala skattemyndighetens kontor. Sedan vi i folkpartiet kommit fram till att folkbokföringen skall handhas av försäkringskassorna har vi försökt ta hänsyn till bl.a. just de negativa effekter som själva flyttningen för med sig. Genom att välja försäkringskassorna som ansvarig myndighet kommer tillgängligheten till folkbokföringen att bli avsevärt större än för enbart lokala skattemyndigheten. Försäkringskassorna har 437 lokalkontor, vilket skall jämföras med 120 kontor för lokala skattemyndigheten. Det betyder att den personal som arbetar med folkbokföring kommer att finnas i så gott som varje kommun, vilket är av betydelse för sysselsättningen i glesbygd. Det innebär också att den personal som i dag arbetar med folkbokföringen inom svenska kyrkan lättare kommer att kunna beredas tillfälle till fortsatt arbete hos den nya ansvarsmyndigheten. Dessutom kan man konstatera att försäkringskassorna har nära anknytning till folkbokföringsfrågorna och att de har god kapacitet för att ta mot dessa nya arbetsuppgifter. Enligt folkpartiets uppfattning är det alltså såväl med hänsyn till allmänhetens servicekrav som av regionalpolitiska skäl och med hänsyn till den berörda personalen lämpligt med försäkringskassorna som folkbokföringsmyndighet. Nu föreslår emellertid utskottet att lokala skattemyndigheten skall bli folkbokföringsmyndighet men att försäkringskassorna skall medverka i folkbokföringsarbetet. Skälet till att vi i folkpartiet inte tycker att denna lösning är särskilt bra är att det föredragande statsrådet framställer folkbokföringen i framtiden som en viktig del i den kontroll som samhället har över medborgarna. Föredragande statsrådet skriver: ”Jag har tidigare, beträffande flyttningskontrollen, påpekat problemen med de s.k. skenskrivningarna och de möjligheter till obehöriga vinster i skatteoch bidragshänseende som därigenom kan uppkomma. Enligt min mening är det en viktig uppgift för folkbokföringsmyndigheten att lösa dessa problem. —--- Det kan antas att de lokala skattemyndigheterna med sin traditionellt fiskala inriktning är väl lämpade att komma till rätta med skenskrivningarna.” Det finns alltså risk för att folkbokföringen i skattemyndigheternas händer kommer att uppfattas av allmänheten som ett register vars främsta syfte är att ligga till grund för taxering. Detta kan komma att ytterligare försvåra den redan i dag rätt svåra uppgiften att få allmänheten att medverka i inlämnandet av uppgifter till myndighetsregister. För alla dem som har mer eller mindre delade meningar med lokala skattemyndigheten när det gäller taxering kan det kännas särskilt svårt att ha med samma myndighet att göra i folkbokföringsärenden. Just av de här skälen anser vi att försäkringskassan ensam skall ha huvudansvaret för folkbokföringen. Vi delar i och för sig statsrådets uppfattning att det är angeläget att komma till rätta med skatteoch bidragsfusket, men vi anser att detta är en uppgift som skall vara skild från ansvaret för folkbokföringen. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att kyrkobokföringen i Sverige vilar på en lång historisk tradition, där ursprunget är de anteckningar om dop och andra religiösa händelser som tidigt började föras inom svenska kyrkan. Det borgerliga samhället har sedan länge använt uppgifterna i kyrkobokföringen som underlag för mantalsskrivningen, som i sin tur lades till grund för beskattning. Den här ordningen har historiska förklaringar som går tillbaka till enhetskyrkans tid, då kyrka och folk i princip betraktades som identiska storheter. I dagens demokratiska och pluralistiska samhälle ter sig dock en sådan ordning otidsenlig och oförenlig med religionsfrihetens idé. Därför anser folkpartiet att tiden nu är mogen för en överföring av folkbokföringen till försäkringskassorna, och jag yrkar bifall till reservation 2. Reservation 3 handlar om byte av personnummer. Kortfattat förhåller det sig så att regeringen till hösten väntas lägga fram en proposition som handlar om förslag som går ut på att skapa bättre sekretess för skyddade personer. Vi i folkpartiet vill inte enbart förbättra sekretesskyddet, utan vi vill också att personer som hotas av fysiskt våld eller trakasserier, i första hand kvinnor som förföljs av sina f. d. män, skall ha möjlighet att i angelägna situationer byta identitet genom att byta personnummer. Av denna anledning vill jag även yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Den fråga som riksdagen i dag skall ta ställning till - vem som i fortsättningen skall ta ansvar för folkbokföringen i vårt land — har väckt mycket stort intresse. Många har uppvaktat skatteutskottet, och mängder av församlingar, fackliga och andra organisationer och föreningar samt mängder av enskilda har i skrivelser framfört sina synpunkter, synpunkter som i de allra flesta fall har gått ut på att nuvarande system skall vara kvar, dvs. kyrkan skall ha huvudansvaret också i framtiden. Trots den starka opinionen bakom denna uppfattning, från medborgares och från alla politiska schatteringars sida, har regeringen och folkpartiet varit fast beslutna att till varje pris driva igenom ett beslut, innebärande att folkbokföringen flyttas från kyrkan. Vad är då orsaken till detta beslut? Har kyrkan misskött sin uppgift som ansvarig för folkbokföringen? Nej, ingen har påstått detta — tvärtom har kyrkan fått mycket beröm för sitt sätt att sköta denna uppgift. Ekonomiskt kommer överflyttningen till lokala skattemyndigheten att kosta staten 250 milj.kr. Genom skatteutskottets uttalande om att även försäkringskassorna skall engageras i folkbokföringsarbetet kommer kostnaderna att stiga ytterligare. Ingen kostnadsberäkning finns, och jag har vid ett par tillfällen i skatteutskottet ställt frågan: Vad kommer försäkringskassornas medverkan att kosta? Icke ett ord har jag fått till svar på denna fråga. Jag ställer frågan på nytt till Anita Johansson: Vad kommer försäkringskassornas medverkan i den framtida folkbokföringen att kosta? Om vi från oppositionspartierna kommer med förslag, då kommer alltid frågan: Vad innebär det kostnadsmässigt? I denna fråga gäller inte denna regel. Här spelar kostnaderna ingen roll, utan här gäller endast att folkbokföringen till varje pris skall flyttas från kyrkan. Kyrkobokföringen här i landet vilar på en lång historisk tradition och betecknas med rätta som en av de bästa i världen. Den innehåller detaljerade uppgifter om vår befolkning långt tillbaka i svunnen tid och dagsaktuella uppgifter som har grundläggande betydelse för hela vårt samhälle. Även om folkbokföringen på det hela taget fungerar väl, råder enighet om att man i möjligaste mån bör ta till vara möjligheterna till förbättringar. Mot denna bakgrund framstår det som anmärkningsvärt att regeringen lägger fram ett principförslag om att kyrkan skall skiljas från sina hävdvunna uppgifter inom folkbokföringen, utan att man presenterar ett fullgott underlag för beslutet och konkreta lösningar av de mycket komplicerade frågor som det här rör sig om. Propositionen är ett bevis för en betydande nonchalans från regeringens sida gentemot riksdagen, och den står också i strid mot vad kyrkomötet uttalat. Regeringen har ej ens låtit remissbehandla statskontorets rapport om möjligheterna att genomföra förbättringar inom ramen för nuvarande system och har också underlåtit att bereda frågan med de kyrkliga organen och med de politiska partierna. Förslaget har dessutom den karaktären att det kan uppfattas som en ändring av relationerna i förhållandet mellan stat och kyrka. Det är olyckligt att man brutit mot den överenskommelse som träffades 1982 om att samförståndslösningar skall eftersträvas innan beslut ändras. Kyrkomötet har begärt att regeringen återkallar propositionen. Kyrkomötet har ställt sig bakom kravet på rationaliseringar och ändringar i ansvarsfördelningen inom det nuvarande systemets ram i syfte att tillgodose kraven på förbättringar. Regeringen har inte tagit ställning till denna kyrkomötets skrivelse. En omorganisation av folkbokföringen berör stora personalkategorier, och det är bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt av största betydelse att deras situation beaktas i sammanhanget. Förslaget innebär ju en drastisk nedskärning av de ca 1 500 pastorsexpeditioner som vi har i dag till 120 lokala skattemyndigheter. Servicen kommer att försämras, och närservicen kommer att försvinna. I Jämtlands län finns lokala skattemyndigheten på endast en plats, och detta är väl om något bevis för den oerhörda centralisering som här genomförs. Även om nu försäkringskassan skall hjälpa till, är den lokala skattemyndigheten huvudansvarig. Jag vill fråga Anita Johansson: Varför inte anlita kyrkan på det lokala planet? Lokala skattemyndigheten har ju tidigare kunnat samarbete med kyrkan. Varför kunde man inte utnyttja den erfarenhet och kunnighet som finns inom kyrkan på detta område i ett fortsatt samarbete på lokalplanet? Nej, det måste finnas andra skäl än folkbokföringen för detta ställningstagande att ta bort folkbokföringen från svenska kyrkan. 95 Jo av svenska folket är medlemmar i svenska kyrkan, och självklart måste svenska kyrkan ha en förteckning över sina medlemmar och en anteckning om födsel, vigsel och dödsfall. Varför kan man då inte behålla samarbetet med kyrkan? Enskilda riksdagsledamöter från de båda partierna, socialdemokrater och folkpartiet, har sagt i utskottet att deras ställningstagande är ett led i deras strävan att skilja kyrkan helt från staten. Och då förstår man bättre den absoluta oviljan att över huvud taget diskutera sakfrågan. Sällan har jag mött en fråga i skatteutskottet, där man redan från början varit så totalt låst i sin synpunkt. Ja, man kan inte låta bli att dra den slutsatsen att det redan innan propositionen lämnades fanns en överenskommelse mellan socialdemokraterna och folkpartiet, om att till varje pris ta bort folkbokföringen från kyrkan. Och vad är då motivet? Skall man om några år också ta ifrån kyrkan begravningsverksamheten och därmed äventyra folkkyrkans möjlighet att verka i hela vårt land? Skatteutskottets ordförande Jan Bergqvist har förnekat att detta skulle vara motivet. Jag hoppas verkligen att man kan lita på hans uttalande och att det är representativt för socialdemokraterna. Men, Jan Bergqvist, en ”anförvant” i denna fråga har säkert en annan uppfattning, det vittnar ju uttalandet från folkpartiet om, inte minst folkpartimotionen. Kyrkan som huvudman för folkbokföringen har från vissa håll kritiserats från religionsfrihetssynpunkt. Det har anförts att invandrare i alltför stor omfattning kommit att registreras som medlemmar i svenska kyrkan. I ansvaret för den löpande folkbokföringen ligger att sköta uppgifterna på ett sådant sätt att befogad kritik i detta hänseende inte kan riktas mot handhavandet. De praktiska erfarenheterna visar också att invandrare och andra med förtroende vänder sig till pastorsexpeditionerna. Folkbokföringen är en uppgift av allmän samhällelig natur, som av historiska skäl har anförtrotts kyrkan, och inte en religionsfrihetsfråga. Jag kan inte se att det kan väcka betänkligheter för någon att vända sig till pastorsexpeditionernas tjänstemän i sådana angelägenheter som det här är fråga om. Jag har också den bestämda uppfattningen att många invandrare mycket hellre söker kontakt med svenska kyrkan än tar kontakt med skattemyndigheten. Och här förstår jag inte frikyrkorådets hårda kamp mot svenska kyrkan, detta allra minst efter det tal om ekumenik och samarbete som förts under det senaste decenniet. Det är en kritik som är dåligt förankrad bland medlemmar. Det visar framför allt det faktum att det stora flertalet av de fria samfundens medlemmar står kvar som medlemmar i svenska kyrkan. När Britta Bjelle hänvisar till en skrivelse och säger att en miljon medlemmar i frikyrkliga samfund står bakom förslaget är det bristfälliga fakta, eftersom de allra flesta av dessa personer inte har lämnat svenska kyrkan. Jag var med på en sammankomst som frikyrkorådet kallat till. En representant för ett av de fria samfunden uttalade mycket klart och tydligt att de aldrig kunde tänka sig att bli så välbemötta och få en så god service hos någon annan än svenska kyrkan. Med vår kristna uppfattning om religion trodde jag faktiskt att gemenskapen mellan oss skulle vara mycket starkare, så att vi inte behövde känna oro och avsky att vända oss till svenska kyrkan när vi kommer till ett annat land eller här hemma. Jag tycker det skulle vara lättare att gå till ett annat samfund än att vända sig till en helt borgerlig myndighet, som i det här fallet kommer att bli den lokala skattemyndigheten. Kritiken i övrigt mot folkbokföringen är av begränsad karaktär. Den går framför allt ut på att organisationen behöver förbättras i vissa hänseenden och att förfarandet behöver ses över, bl.a. för att förenkla och rationalisera det löpande arbetet. Önskemål har också framförts om en bättre kontroll av s.k. skenskrivningar. Redan statskontorets rapport Folkbokföringen med kyrkan som huvudman ger vid handen att denna kritik i väsentlig utsträckning kan beaktas inom ramen för det nuvarande systemet. Kyrkomötets behandling av frågan i år visar på möjliga förbättringar utöver vad statskontoret föreslagit. Den naturliga vägen att söka rationalisera folkbokföringen är att skapa bärkraftiga enheter inom ramen för det nuvarande systemet och förbättra samordningen och samarbetet mellan pastorsexpeditionerna och skatteadministrationen. Möjligheterna härtill bör belysas ytterligare. Svenska kyrkans församlingsoch pastoratsförbund har redan på ett tidigt stadium uttalat sig för en sådan rationalisering. Ovissheten om hur frågan om folkbokföringen i framtiden skulle utformas och vem som skulle ha ansvaret har gjort att den rationalisering som alla önskat inte har kommit till stånd. Otaliga utredningar har gjorts och mycket arbete lagts ned från Pastoratsförbundet för att medverka till en rationalisering. Problemet har varit att man inte kunnat enas om frågan om vem som skulle få huvudansvaret. Det som nu är regeringens förslag kom egentligen som en överraskning, med tanke på inte minst statskontorets utredning och skissering av folkbokföringen. Innan riksdagen tar ställning till frågan om folkbokföringens framtida organisation bör de praktiska och principiella frågor som har samband med en så omfattande och betydelsefull reform som det är fråga om här belysas på ett tillfredsställande sätt. Det är inte en acceptabel ordning att riksdagen först binder sig i den grundläggande organisationsfrågan och därefter låter en organisationskommitté ta ställning till alla de problem som en omorganisation medför. I stället bör en parlamentariskt sammansatt utredning tillsättas, för att i samråd med svenska kyrkan och personalorganisationerna snarast möjligt presentera ett nytt förslag med ett tillfredsställande underlag för kommande bedömningar. Till sist, herr talman, en liten sammanfattning. Folkbokföringen har skötts av kyrkan under hundratals år, och den betecknas med rätta som en av de bästa i världen. Den innehåller detaljerade uppgifter om vår befolkning långt tillbaka i svunnen tid och dagsaktuella uppgifter som har grundläggande betydelse för hela vårt samhälle. År 1982 träffades en uppgörelse mellan de fyra stora partierna och svenska kyrkan om kyrkans organisation och om fördelningen av uppgifterna mellan kyrkan och staten. Det var ett beslut som hälsades med stor tillfredsställelse, och jag och många med mig hoppades att kyrkan nu i lugn och ro skulle kunna bygga sin verksamhet och organisation efter denna överenskommelse. Överenskommelsen innebar också att man i fortsättningen skulle försöka att i samförstånd lösa frågor på kyrkans område. Hur har det blivit med de möjligheter som förutsågs? Debatten har varit intensiv om hur framtiden skulle bli. Trots enigheten den gången lägger nu den socialdemokratiska regeringen fram en proposition om att flytta folkbokföringen från kyrkan till lokala skattemyndigheten. Detta förslag läggs fram utan att man har tagit någon kontakt med andra politiska partier, utan att kontakt togs med kyrkans riksorganisation och utan att man tagit någon notis om vad kyrkomötet uttalade 1986. Socialdemokraterna motsatte sig att frågan remitterades till kyrkomötet. Eftersom riksdagsärendet uppsköts till höstriksdagen kom frågan att genom motioner aktualiseras i kyrkomötet, och kyrkomötet fick därmed möjlighet att uttala sin mening. Kyrkomötet sade med klar majoritet nej till regeringens förslag och hemställde att regeringen skulle dra tillbaka sin proposition. Regeringens företrädare talar om en liten röstövervikt och nonchalerar helt kyrkomötets majoritetsbeslut. Det är ganska märkligt. Här i riksdagen fattar vi beslut med en eller ett par rösters övervikt, ja t.o.m. med lottens hjälp, och aldrig har jag hört någon som här i riksdagen ifrågasatt riktigheten i ett sådant beslut. Kyrkomötet, församlingarnas och pastoratens gemensamma organisation, de anställdas fackliga organisationer, otaliga församlingar och en stark allmän opinion har sagt nej till den föreslagna förändringen. Men ingenting har kunnat påverka socialdemokraternas och folkpartiets ståndpunkt. Till varje pris skall folkbokföringen flyttas från kyrkan. Personal friställs och servicen försämras — det spelar ingen roll. Vem som övertar folkbokföringen spelar ingen roll, i varje fall inte för folkpartiet. Huvudsaken är att inte kyrkan skall ha den kvar. Kyrkomötets uppfattning struntar man i, och någon tanke på att överlägga med kyrkan innan propositionen framlades tycks inte ha förekommit. Kostnaderna — minst en kvarts miljard mer i utgifter för staten — spelar ingen roll. Vågar man tro att dessa ställningstaganden från socialdemokraterna och folkpartiet inte har något annat syfte än det man i dag redovisar? Framtiden får visa vad som var det verkliga motivet. Centern har en bestämd uppfattning i denna fråga, och vi står eniga bakom yrkandet i reservation nr 1. Avslå propositionen och låt kyrkan ha kvar ansvaret för folkbokföringen! Kyrkan har skött den på ett sätt som är värd all uppskattning. Kyrkan är också beredd till en rationalisering av folkbokföringen, om den får besked om att den får behålla uppgiften. Låt kyrkan ha kvar folkbokföringen och avslå propositionen! Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu har anfört yrkar jag bifall till den till utskottsbetänkandet fogade reservationen nr 1.

Herr talman! När jag säger att det inte spelar någon roll för folkpartiet vem som sköter folkbokföringen, därför att man till varje pris har velat flytta den ifrån kyrkan, gör jag det på grundval av folkpartiets agerande. Folkpartiet är väl medvetet om att det på grund av majoritetsförhållandena i riksdagen och i utskottet inte är möjligt att få försäkringskassorna att ta hand om folkbokföringen. Men jag har inte hört någon som helst röst från folkpartiet för att ha kvar folkbokföringen i kyrkan. Jag har inte hört något stöd för att man ändå skulle kunna ha ett samarbete med kyrkan, som är utlokaliserad på ett helt annat sätt än försäkringskassan. Jag tror inte att man kan komma ifrån att folkpartiet kanske mer än något annat parti har arbetat under mottot att folkbokföringen till varje pris skall tas bort från kyrkan. Den inställningen vågar jag stå för.
Herr talman! ”Till varje pris” tycker jag låter säreget. Frågan har utretts sedan 1924, och det finns elva utredningar som har tittat på hur man kan lösa frågan med folkbokföringen. Huvuddelen av uppgifterna i folkbokföringen är avsedda för de borgerliga myndigheterna. Det handlar inte om ”till varje pris”. Det finns en grundligt övervägd tanke bakom detta. Det är nu dags att flytta över folkbokföringen till försäkringskassorna, eftersom tiden är mogen ur religionsfrihetssynpunkt och eftersom uppgifterna huvudsakligen är borgerliga. Avslutningsvis vill jag säga att folkpartiets agerande i frågan har medverkat till att vi får en bättre service när det gäller folkbokföringen. Socialdemokraterna, som tidigare bara ville ha lokala skattemyndigheter, har nu också kopplat försäkringskassorna till folkbokföringsfrågan. Detta har ytterligare utvidgat möjligheterna till service. Folkpartiets agerande har haft en positiv effekt ur servicesynpunkt.
Herr talman! Att här påstå att en och annan av dem som är anslutna till frikyrkan också skulle stå kvar i svenska kyrkan vittnar om en mycket stor okunnighet. Frikyrkosamfundens medlemmar är väl medvetna om att huvudparten av dem står kvar som medlemmar i svenska kyrkan. Siffran en miljon medlemmar i frikyrkan har nämnts här. Vi vet att 95 90 av svenska folket är medlemmar i svenska kyrkan. Det bekräftar vad jag tidigare har sagt. Britte Bjelle säger att man åstadkommer en bättre service genom försäkringskassorna än det socialdemokratiska förslaget skulle innebära. Varför är man då inte med och gör servicen ännu bättre genom att behålla sambandet med kyrkan? Britta Bjelle vänder sig emot mig när jag säger att man till varje pris vill flytta folkbokföringen från kyrkan. Det verkar som om man inom folkpartiet börjar bli bekymrad över hur man inför den stora allmänheten skall kunna försvara sitt ställningstagande. Det finns anledning att tala om att folkpartiet har varit en mycket drivande kraft för att nå fram till beslutet att flytta folkbokföringen från kyrkan.

Herr talman! Låt mig inledningsvis slå fast, Stig Josefson, vad vi framhåller i betänkandet, nämligen att förslaget om ny organisation för folkbokföringen inte är ett ställningstagande i kyrka-stat-frågan. Folkbokföringen är en samhällsuppgift som av historiska skäl sköts av svenska kyrkan. Folkbokföringen är emellertid av central betydelse för svensk skatteförvaltning. Ta t.ex. frågan om var en skattskyldig är bosatt. Det måste alltid kunna prövas i samband med taxeringen. Den centrala förvaltningsmyndigheten för folkbokföringen är riksskatteverket. Regionalt handläggs folkbokföringen av länsskattemyndigheten, som ansvarar för regionala ADB-register för folkbokföringen. Den lokala skattemyndigheten sköter mantalsskrivningen. Som Britta Bjelle sade sker folkbokföringen i två former — som kyrkobokföring och som mantalsskrivning. Folkbokföringen baseras på uppgifter från fastighetsregistreringen, som handläggs av den lokala skattemyndigheten. Kyrkobokföringen skall normalt ske på viss fastighet. Kyrkobokföringen ombesörjs av pastorsämbetena. I kyrkoböcker och register för varje församling av svenska kyrkan antecknas fortlöpande uppgifter om födelse, civilstånd, bosättning och liknande personliga förhållanden. Dessutom tillkommer anteckningar av uteslutande kyrklig natur, t.ex. uppgifter om dop och konfirmation. Mantalsskrivningen sker årligen genom att en förteckning upprättas över de personer som vid en viss tidpunkt, mantalsdagen, skall vara kyrkobokförda i Sverige. Förteckningen, mantalslängden, fastställs av den lokala skattemyndigheten. Till grund för mantalsskrivningen ligger kyrkobokföringen, som därför kan sägas vara den primära registreringen. En viktig samordnande uppgift för folkbokföringen har de regionala registren som, med stöd av ADB, sköts av länsskattemyndigheterna. I dag är pastorsämbetet kyrkobokföringsmyndighet. Arbetet utförs vid pastorsexpeditionerna och omfattar beslut i vissa typer av ärenden, registrering av dessa beslut, registrering av andra händelser enligt anmälningar eller underrättelser från andra myndigheter samt service i form av att lämna uppgifter ur register. Huvudansvarig för kyrkobokföring är i dag pastor. Herr talman! Det har gått ett halvt år sedan utskottet fick propositionen om folkbokföringen. Jag tycker därför att det är litet övermaga av Knut Wachtmeister och Stig Josefson att säga att vi har ett dåligt beslutsunderlag. Som kammarens ledamöter redan har hört har elva utredningar handlagt frågan sedan år 1924. Utredningarna ger ett betydande stöd för uppfattning en att folkbokföringen bör handläggas av en icke-kyrklig myndighet. Nu föreslår skatteutskottets majoritet att huvudmannaskapet förs över från kyrkan till de lokala skattemyndigheterna och att försäkringskassorna ges en aktiv roll i arbetet med folkbokföringen. Den nya organisationen föreslås gälla från den 1 juli 1991. Den innebär, herr talman, att när jag skall flytta, önskar ett personbevis eller vill ha hjälp med något annat folkbokföringsärende, kan jag vända mig antingen till min lokala skattemyndighet eller till min försäkringskassa — vilket som är bekvämast. Herr talman! Många har frågat sig, det har vi också hört i debatten i dag, varför vi skall ändra en ordning som fungerat bra i flera hundra år. Svaret är: Det räcker inte med att Sverige har varit ett folkbokföringens föregångsland sedan 1600-talet. Det räcker inte heller med att kyrkans personal gjort ett utomordentligt engagerat och bra arbete. Låt mig slå fast det. Vi måste också tillgodose de krav som svenska medborgare har rätt att ställa på folkbokföringen i framtiden. I skatteutskottet gör vi bedömningen att vi med en ny organisation kan få en rad fördelar. Låt mig nämna några exempel: Vi kan få en snabbare handläggning av flyttningsärenden. Vi kan få bättre utredningar om bosättningar och skenskrivningar. Vi får längre öppethållande och utökad telefonservice. Vi får mer aktuella och korrekta uppgifter i en rad fall. Med vårt förslag vinns också andra fördelar, t.ex. att landstingen dygnet runt kan komma åt uppgifter som behövs när det gäller offer vid trafikolyckor och annat. Herr talman! Många har varnat för ytterst allvarliga följder om svenska kyrkan inte längre får handlägga folkbokföringen.

Med det förslag som utskottet presenterar för riksdagen föreligger inte risken för sådana negativa konsekvenser. De samlade kostnaderna för kyrkobokföringen ligger för närvarande på drygt 400 milj.kr. om året. För vi över uppgifterna till skattemyndigheterna , och försäkringskassorna blir kostnaden drygt 250 milj.kr. om året. Därtill kommer en kostnad för kyrkans eget medlemsregister. Denna kostnad kan naturligtvis variera något beroende på vilken ambitionsnivå kyrkan vill ha i fråga om sitt medlemsregister. Men det råder inget tvivel om att vi till samhällsekonomiskt lägre kostnad får en folkbokföring av bättre kvalitet än den nuvarande. I dag betalas kyrkobokföringen med församlingsskatten. För vi över den löpande bokföringen till civil myndighet, blir det i stället statsbudgeten som belastas. Något förenklat kan vi säga att med en ny organisation slipper kyrkan kostnaderna men får behålla resurser för att slå vakt om personal som för närvarande arbetar med kyrkobokföringen och som kan ges andra uppgifter — kanske för kyrkan angelägnare uppgifter än just befolkningsregistrering. Av de 16 000 personer som är kyrkokommunalt anställda har 2 100 folkbokföring som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Av dessa är det två av tre som arbetar deltid. För den nya organisationen behövs 1 200 årsarbetskrafter. Vi bedömer att de flesta bör ha chans att få anställning på försäkringskassorna eller på de lokala skattemyndigheterna. Eftersom man får en ovanligt lång övergångstid — nästan fyra år — bör problemen bli mindre än de brukar vara vid omställningar. Ändå kan det naturligtvis bli ett antal personer som inte har så lätt att gå över till den nya organisationen, därför att de då får flytta eller får pendla. Här utgår vi från att pastoraten kommer att visa det sociala ansvar som behövs och vidareanställa sin personal. Det kommer att finnas arbete med kyrkoarkiven, kyrkans nya medlemsregistrering och en rad andra församlingsuppgifter. Mycket kritik har riktats mot regeringens proposition för att den föreslagit en kraftig minskning av antalet lokala folkbokföringskontor— från nära 1 500 pastorsexpeditioner till 120 lokala skattemyndigheter. Som jag tidigare sagt innebär skatteutskottets förslag att vi utöver dessa 120 kontor får tillgång till försäkringskassornas mer än 400 kontor. Herr talman! Till skillnad från många pastorsexpeditioner har försäkringskassor och lokala skattemyndigheter expeditionstid varje dag, måndag till fredag. De kan också ha rejält tilltagna telefontider. Nästan alla folkbokföringsärenden sköts per telefon — det är säkert många av oss medvetna om. Den föreslagna folkbokföringsorganisationen torde innebära en höjd servicegrad. En organisationskommitté föreslås tillsättas för att belysa personalfrågorna och föreslå åtgärder som underlättar omställningar för personalen. I detta sammanhang bör framhållas att det kan bli personaloch glesbygdsproblem om kyrkan skall behålla sina uppgifter med folkbokföringen. Som framgår av statskontorets analys från 1986 måste i så fall en betydande koncentration genomföras av pastorsexpeditionerna. Svenska kyrkan arbetar dessutom på ett förslag till en ny organisation på lokaloch stiftsplanet, vilket torde medföra att personalen berörs oavsett vad som beslutas om folkbokföringen. Jag vill bemöta ett par motioner om att regeringens förslag skulle leda till allvarliga konsekvenser för beredskapen i krig på grund av att den nya organisationen skulle bli mer centraliserad än den nuvarande. Överstyrelsen för civil beredskap har efter det att propositionen lagts fram studerat problemet och funnit att beredskapsskälen inte är av sådan styrka att de bör föranleda en omprövning av regeringens förslag. Det är däremot viktigt att beredskapshänsyn tas när den nya organisationen utformas. Herr talman! Till sist några ord om reservation nr 3, byte av personnummer. Under allmänna motionstiden väcktes två motioner i frågan. Yrkandet i den ena syftar framför allt till att förbättra möjligheterna att skydda kvinnor som utsätts för våld eller trakasserier och som därför måste skaffa sig en ny identitet. Utskottsmajoriteten har förståelse för detta syfte. Men det skulle nu vara förenat med problem att tillåta ändring av personnummer. Snarare bör möjligheterna prövas att ge ett effektivare sekretesskydd för adressuppgifter. Numera kan man sekretesskydda uppgifterna i folkbokföringsregistren. Detta problem har uppmärksammats, och en proposition som berör frågan väntas under hösten. I samband därmed bör problemet kunna lösas. Med det sagda yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 2 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Anita Johansson sade inledningsvis att ett ändrat huvudmannaskap för folkbokföringen inte var något ställningstagande i kyrka—stat-frågan. Jag tror Anita Johansson på hennes ord, att hon själv uppfattar det så. Men jag är övertygad om att tiotusentals människor i vårt land uppfattar det som ett ställningstagande och ett snabbare skiljande av kyrkan från staten. Anita Johansson säger att vi inte alls har något dåligt beslutsunderlag. Ja, beslutsunderlaget är i vart fall inte bättre än att man avser att tillsätta en organisationskommitté, som skall utreda och finna svar på flera frågor. Detta tillvägagångssätt påminner mig om det redaktionsutskott som på den socialdemokratiska partikongressen skall lösa en mängd frågor som man inte handlägger på själva kongressen. När det gäller kostnaderna säger Anita Johansson att man får en bättre service till en rimligare kostnad. Statskontoret har beräknat att kostnadsökningen per år blir 131 milj.kr. Den beräkningen gjordes 1986, innan förslaget om att koppla in försäkringskassorna presenterades. Därefter kommer naturligtvis merkostnaden att öka. Anita Johansson tror på en snabbare handläggning. Jag är inte alls säker på att det blir fallet. Den personkännedom som finns ute på de 1 483 nuvarande pastorsexpeditionerna är ganska unik. Jag tror därför att handläggningen knappast kan bli snabbare, om man minskar antalet ställen där folkbokföringen skall handläggas från ca 1 500 till ungefär 550. Anita Johansson talar om en höjd servicegrad och åberopar att de 437 försäkringskasseexpeditionerna plus de 120 lokala skattemyndigheterna skall kopplas in. Det blir ca 550 ställen, nästan 1 000 färre än i nuläget. Jag har svårt att tro att man därigenom åstadkommer en bättre service, i varje fall inte en bättre service i glesbygden, som är mycket mer beroende av den kanske enda myndighet som finns i området, nämligen pastorsexpeditionen.

Herr talman! Inte heller i Anita Johanssons anförande fick man någon klarhet i vad som egentligen är det grundläggande i att till varje pris ta bort folkbokföringen från kyrkan. Anita Johansson säger att detta inte är något ställningstagande i kyrka-stat-frågan. Som jag sade har utskottets ordförande sagt det till mig. Jag hoppas att det verkligen är representativt för socialdemokraterna. Tyvärr har vi ju hört röster i annan riktning också, men jag hoppas och tror att Anita Johansson skall stå för detta — och inte bara hon utan hela hennes parti. Vi får väl se vad framtiden utvisar. Anita Johansson sade att det är ett halvt år sedan propositionen lämnades och att vi därför haft god tid på oss. När jag sade att underlaget är bristfälligt, menade jag emellertid underlaget för propositionen, och den har ju inte förbättrats av att ha legat i riksdagen ett halvår.

Sedan sade Anita Johansson någonting om att det behövs 1 200 anställningar på lokala skattemyndigheten och försäkringskassan. Det var litet förvånande för mig att höra försäkringskassan nämnas i det sammanhanget, eftersom jag inte vid något tillfälle — inte nu heller — har fått svar på vad det kommer att kosta att koppla in även försäkringskassans medverkan i folkbokföringen. Nu skall det också vara en viss medverkan från landstinget, och man frågar sig: Var stannar egentligen kostnaden när man räknat in det hela? Kyrkan skall ta ansvar för sin personal — ja, det tror jag den gör. Men är det så att staten går in med sådana här förändringar, frågar man sig verkligen om inte staten har något som helst ansvar för den personal som genom riksdagsbeslutet friställs. Jag tror att staten inte bara skall kasta ifrån sig ansvaret utan måste vara beredd att ta sin del av ansvaret för den personal som friställs.

Herr talman! Om Knut Wachtmeister inte riktigt tror på mig när det gäller kyrka-stat-frågan, kanske han tror mer på civilministern. Jag har fått ett brev i min hand som civilministern har skrivit till Svenska kyrkans församlingsoch pastoratsförbund. Låt mig citera litet ur detta: ”Med anledning av vad förbundet anför i sin skrivelse vill jag emellertid understryka vad som också sagts i propositionen, att folkbokföringen inte har ansetts vara en fråga som berör de grundläggande relationerna mellan stat och kyrka — —- —-.” Därmed hoppas jag vi skall kunna avföra den biten från debatten. När det gäller glesbygden har jag ett exempel som jag tänkte presentera för kammaren. Jämtland har i dag 52 pastorsexpeditioner med en sammanlagd öppettid av 338 timmar per vecka. Med den nya organisationen skulle det bli långt över 400 timmars öppethållande, så även i glesbygden kommer servicen att förbättras. Det finns alltså över 400 försäkringskassor och 120 lokalkontor som har betydligt mer öppethållande. Jag tycker att även ni som är motståndare till förslaget borde kunna erkänna att servicen faktiskt blir bättre enligt detta förslag. Stig Josefson återkommer med att frågan är dåligt beredd. Jag vet inte hur många ytterligare utredningar Stig Josefson kräver för att vi skall kunna gå till beslut i den här frågan. Vi har haft elva offentliga utredningar, tio sedan 1936. Det innebär att folkbokföringen det senaste halvseklet har utretts fram och tillbaka med i genomsnitt två utredningar per decennium. Är det någon fråga som verkligen är utredd så är det denna. Jag hoppas att Stig Josefson med sitt inflytande i kyrkan skall bidra till att kyrkan tar sitt sociala ansvar för de personer som eventuellt inte kan få jobb i försäkringskassor och lokala skattemyndigheter. Från utskottsmajoritetens sida förutsätter vi faktiskt det.